Herr talman! Först några ord med anledning av finansministerns kommentarer till mitt anförande tidigare i dag. Finansministern menar att det inte behövs någon särskild stimulans för byggnader eftersom många företag har investeringsfonder. Visst finns det sådana företag, och det har aldrig varit min mening att de skulle ha rätt till båda stödformerna för samma projekt. Men finansministern får inte glömma alla de företag som av olika skäl inte har kunnat bygga upp investeringsfonder. Också där finns behov att rusta sig för framtiden. Och det är det synsättet som gör att jag anser att samma ekonomiska stöd som staten ger de vinstrika företagen genom extra avdrag vid be skattningen skall man ge till de företag som inte har vinster att räkna av avdragen emot. När centern och folkpartiet tillsammans med regeringen i vintras beslutade att höja energiskatten, var vi ense om att det kunde vara rimligt med ett visst utrymme i tiden för de mest energikrävande företagen att se över sina produktionsprocesser när det gällde energiförbrukningen. Men det buller och bång, med vilket herr Sträng talat om att han är beredd att utnyttja sin rätt att medge dispens från energiskatten, har väckt en viss förvåning. Det är viktigt att få veta om finansministern i samband med dessa dispenser gör klart för företagen att denna möjlighet kan gälla bara under en begränsad tidsperiod, som de får använda för att inrikta sina processer på energisnålare metoder, så att de effektivare kan utnyttja den energi som tillförs. På min fråga om hur stor andel av det framtida totala investeringsutrymmet som regeringens kärnkraftsprogram lägger beslag på, svarar finansministern att det kan han inte ge något besked om. Även om jag fruktat att jag skulle få det svaret, hade jag i grund och botten hoppats på att det inte skulle förhålla sig så. Det besked som finansministern ger är utomordentligt allvarligt. Nu försöker herr Sträng säga att det inte har så stor betydelse, för om vi inte bygger kärnkraft måste vi klara energitillskottet på annat sätt, och det skulle inte bli billigare. Mot denna tes finns mycket att invända, men det får bli en annan gång. Jag vill nu bara säga att det försvaret är ingen ursäkt. Den metod regeringen valt innebär ju att man när det gäller kärnkraftsproduktionen har bundit sig för ett jättelikt investeringsprogram, som tar en mycket stor del av det framtida investeringsutrymmet. Detta har man alltså gjort utan att veta om det investeringsutrymme som därefter finns kvar för övriga sektorer i samhället är tillräckligt för en positiv utveckling i vårt land. Det är ganska skrämmande att regeringen inte gjort några sådana överväganden i samband med att den lagt fram sitt energiprogram. Herr talman! Tillsammans med hotet om ökad arbetslöshet och det stora underskottet i handeln med utlandet framstår utan tvivel prisstegringarna som det mest bekymmersamma ekonomiska problemet i dagens läge. Kraftiga prishöjningar är i och för sig ingenting nytt. Jämfört med andra länder har Sverige ända fram till senare tid legat förhållandevis bra till — det måste vi medge. Men på bara några månader har den positionen i den internationella inflationsligan påtagligt försämrats. Under det att många andra länder kunnat notera en viss uppbromsning av prisökningarna har dessa snarare ökat i vårt land. Det innebär — utöver de kännbara verkningarna för de svenska konsumenterna — att exportföretagens kostnadsläge i förhållande till de utländska konkurrenternas har försämrats. Fortsätter den utvecklingen blir det utomordentligt svårt att uppnå den balans i utrikesaffärerna, som vi är tvingade att försöka få till stånd. Den utveckling som jag har beskrivit är också ett tecken på att inflationen nu är hemmalagad i betydligt större utsträckning än tidigare. Prisökningarna på olja och andra råvaror, som har drabbat i stort sett alla industriländer och som det är svårt att göra någonting åt för ett enskilt land, betyder alltså inte längre så mycket som tidigare. I stället är det naturligtvis lätt att härleda en stor del av dagens prisstegringar till löneökningarna. Men bakom den våg av prisökningar som vi f.n. upplever ligger ett rätt komplicerat orsakssammanhang. Därför är det litet för enkelt att bara skylla på marginalskatterna eller något annat. Skattesystemet spelar dock en viktig roll på så sätt att det bidrar till att förstora även rätt beskedliga inflationsimpulser. För ett år sedan föreslog vi i centern att den då aktuella skatteomläggningen delvis skulle finansieras med höjd bolagsskatt i stället för arbetsgivaravgifter. Bakom det förslaget låg bl.a. en önskan att få till stånd mindre skillnader mellan olika företag beträffande utrymmet för löneökningar i den påföljande avtalsrörelsen. Det framstod redan i det läget alldeles klart att många företag inte skulle orka med att betala de löneökningar som exportföretagen —- med sina goda vinster 1973 och 1974 — hade utrymme att gå med på. Trots detta höll regeringen fast vid att hela den ökade skattebördan på företagen skulle läggas på alla företag och t.o.m. tyngdpunkten på de arbetskraftsintensiva. Därigenom minskade man ytterligare företagens möjligheter att hänga med i löneutvecklingen utan att höja sina priser. Jag beklagar att centerns förslag den gången vann så litet gehör både här i riksdagen och hos arbetsmarknadens parter. För det var vid det tillfället som riksdagen försatt sin möjlighet att stoppa åtminstone en del av de prishöjningar som nu har slagit ut i full blom. Jag vill också säga att jag tycker att många representanter för de företag som skulle ha blivit berörda av en bolagsskattehöjning resonerade förfärligt kortsynt och kortsiktigt. För hade vi fått till stånd en sådan utjämning skulle sannolikt löneökningarna i den efterföljande lönerörelsen ha anpassat sig på ett bättre sätt till den genomsnittliga löneutbetalningsförmågan i näringslivet. Nu blev det, liksom tidigare, förhållandena i de allra vinstrikaste företagen som i hög grad bestämde löneökningarna. Och sådana löneökningar kan företag med en mera måttlig lönsamhet, liksom kommuner, landsting och andra, inte klara av utan att höja sina priser eller sina motsvarande inkomster. För kommunernas del är det ju fråga om ytterligare höjningar av skattesatserna. Med den konjunkturförsämring som inträtt kan inte ens alla tidigare vinstrika exportföretag klara den höjda lönenivån utan att höja sina priser. På litet längre sikt måste man också räkna med att det här förloppet leder till ökad arbetslöshet. Liksom riksbankschefen Krister Wickman tror jag att man inför nästa avtalsrörelse verkligen måste vara uppmärksam på de här förhållandena. Jag betraktar det också som hoppfullt, att LO-ordföranden Gunnar Nilsson och professor Gösta Rehn i en debatt nyligen tycks ha varit rörande överens om att just skillnaderna i vinster och utrymme för löneökningar mellan olika företag är en avgörande faktor i det här sammanhanget. De skatteomläggningar som genomförts inför de senaste avtalsrörelserna har utan tvivel varit viktiga. Jag tvekar inte att säga att de har varit nödvändiga för att trygga arbetsfreden och komma fram till snabba förhandlingsresultat. Det var också de här omständigheterna som gjorde att vi aktivt deltog i de överläggningar som ledde fram till denna trepartiöverenskommelse. Men jag tycker att även vi som har deltagit i den måste vara uppriktiga och konstatera att de resultat som vi då nådde inte varit tillräckliga för att garantera en lugn prisutveckling. Nu är avtal träffade för två år framåt. Därmed är statsmakterna naturligtvis låsta i många avseenden när det gäller att driva en kraftfull kamp mot inflationen. Men det finns i varje fall några saker som man kan göra för att stävja fortsatta prisökningar och mildra deras verkningar: Dessutom gäller det att förhindra en upprepning av de misstag som gjordes före årets avtalsrörelse. Skall man komma till något resultat räcker det i varje fall inte att —- som man nu gör på sina håll — odla ett allmänt missnöje med prisstegringarna utan att själv komma med några som helst recept. Till saken hör ju att de som ivrigast odlar detta missnöje tillhörde de allra passivaste när det verkligen gällde att förebygga den våg av prisstegringar som nu sveper över landet. De åtgärder som jag vill ha till stånd är bl.a. följande: Vi måste reformera skattesystemet på så sätt att det motverkar att rent nominella lönehöjningar — alltså sådana lönehöjningar som inte ger någon ökad köpkraft — slår igenom i ett ökat skattetryck för den enskilde. Omläggningen måste ske på sådant sätt att man inte genom samtidiga höjningar av arbetsgivaravgifter och andra indirekta skatter ytterligare driver upp priserna. Finansieringsfrågorna är i det här avseendet lika betydelsefulla som förändringarna i skatteskala och skattesatser. Vi måste reformera företagsbeskattningen för att skapa en fastare grund för en fortsatt solidarisk lönepolitik. Man kan med olika skattepolitiska medel minska spännvidden mellan olika företag när det gäller vinster och utrymme för lönehöjningar. Regeringen har hittills gått motsatt väg — de stora vinstrika företagen har ofta subventionerats genom olika skattepolitiska åtgärder samtidigt som man har lagt ständigt nya bördor på små och arbetsintensiva företag. Det är helt nödvändigt att på ett bättre sätt fördela företagens samlade skattebörda efter företagens bärkraft. Indexreglera barnbidragen så att dessa verkligen behåller sitt värde när priserna stiger. Sätt omedelbart i gång en undersökning om pensionärerna verkligen har fått kompensation för de höjda priserna, för att vi skall vara säkra på att riksdagens löfte om värdesäkring av pensionerna och om standardhöjning uppfylls. Fortsätt att bygga ut prisövervakningen och insatserna för att öka konsumenternas prismedvetenhet. Men vi får akta oss för att tro att prisstopp i längden löser några inflationsproblem. Prisstoppen har aldrig haft så stor omfattning i modern tid som de har nu — och ändå stiger priserna snabbare än någonsin. Granska vilka verkningar de många sammanslagningarna av företag har på längre sikt. Risken för monopolprisbildning och ineffektivitet ökar om allt fler företag blir ensamma säljare på sitt område. Förbered nästa avtalsrörelse på ett tidigt stadium genom att kalla samman en rundabordskonferens med deltagande av arbetsmarknadens parter och politiska beslutsfattare för att bl.a. få till stånd ett ordentligt meningsutbyte om de problemställningar som LO:s Gunnar Nilsson och professor Gösta Rehn aktualiserade på Stockholms arbetsmarknadsstämma nyligen.
Herr talman! Till det allra sista vill jag säga att vi har kontakter med våra vänner inom den fackliga rörelsen och att alla informationer ges från båda håll.

Var och en som det minsta vill stå på verklighetens grund måste ge mig rätt i det. Jag kan inte ge herr Fälldin de svar jag skulle ha lämnat i mitt tidigare inlägg på grund av tidsbegränsningen. Jag skall säga någonting i anledning av vad han sade på förmiddagen. Herr Fälldin tar ofta upp diskussion om regeringens vänlighet mot de stora företagen och ovänlighet mot de små. Jag har alltid vänt mig emot den frågeställningen. De stora och de små företagen är sannerligen beroende av varandra. Det görs varje år en undersökning av vilken roll de stora företagen spelar för den svenska exporten. Den som publicerades i våras visade att de 150 största företagen i vårt land svarar för närmare 90 96 av våra exportinkomster. Då är det faktiskt ett intresse för regeringen att i dagens situation med bytesbalansfrågor och annat se om även de stora företagen. Sedan är naturligtvis de små företagen underleverantörer i stor utsträckning, och där har vi kopplingen mellan de stora och de små företagen. I fråga om pensionärerna ligger det så till att vissa undersökningar har gjorts. Man har gjort parallella undersökningar där man jämfört hur det har förhållit sig med hushållsbudgeten för pensionärerna och hur det förhållit sig för övriga hushåll. I den undersökningen har man lagt in mat och dryck, sprit och tobak och personlig hygien, som är de stora posterna. De skiljer sig icke nämnvärt, det är endast fråga om någon procent. Man kan göra en liknande undersökning för den senaste tolvmånadersperioden. Då vet vi att pensionärerna fått en förhöjning på 17 96. Vi vet att vi haft en konsumentprishöjning på mellan 11 och 12 96. Det blir ungefär 5 96 däremellan. Eftersom man ändå har kommit dithän i fråga om pensionärernas standard — det gäller inte bara folkpension utan också ATP-pension — att de i sin huvudsakliga konsumtion har samma modell som de breda aktiva arbetargrupperna kan man nog säga att all rättfärdighet här är uppfylld, om man bara följer det vanliga indexet. Jag säger således nej till tanken att göra något speciellt pensionärsindex. Jag tror inte på detta. Jag skall sedan så snabbt som det är möjligt svara på de senaste inläggen. Inflationen är naturligtvis allas gissel. Varje demokratiskt land lider under det, en del mer, en del mindre. Vi klarar oss förhållandevis hyggligt igenom detta gissel, bättre än de flesta andra. Inflationen slår ihjäl vår export, säger herr Bohman och hänvisar till konjunkturinstitutet. Jag vet inte hur han har läst den rapporten, eftersom konjunkturinstitutet gör ett antagande om inflationen i vårt land år 1976 och har en ganska optimistisk syn på vår exportförmåga. Man räknar med en hyggligare export än den finansdepartementet vågat räkna med. Herr Bohmans allmänna tal har jag redan berört. Jag skall svara herr Helén på frågan om de förlorade åren. Herr Bohman kan lyssna då. Talet om de förlorade åren har ni fört så många gånger att det blivit något av en schablon i era uppträdanden. Det har litet underlag för sig. Vi får vänta och se, herr Bohman och jag, vem som får rätt i den här sifferexercisen om indexhöjningen under 1975 och 1976. Har regeringen inget ansvar för det senaste avtalet, säger herr Bohman. Jo, vi har ansvaret för det avtal som regeringen träffat med de offentligt anställda, jag kan även säga på kommunsidan eftersom regeringen och Kommunförbundet hade sina gemensamma diskussioner, helt naturligt eftersom vi har ett samarbete. Det avtalet stannade på 11172 96 i lönehöjning. Efter detta träffade SAF och LO sitt avtal på 13 1/2 96. Sedan träffade SAF ett avtal med vissa tjänstemannagrupper på upp emot 16 och 17 96. Efter det har vi haft löneglidningar på den privata marknaden, där företagarna själva har sett efter hur mycket de har i plånboken och börsen. Skall jag ta risken av en konflikt eller skall jag betala?. De har betalat och ansett det vara den bästa ordningen. Det kan väl i Herrans namn inte regeringen ha ansvar för. Gösta Rehn har åberopats från flera håll. Han har en mycket radikal metod. Han säger: Håll hårt efter företagen. Svält dem så pass — han använder inte det uttrycket men tanken är den — så de inte har någonting att betala med, då blir du av med inflationen. Men det rimmar fasligt illa med tanken på att liberalisera genom att skänka efter på arbetsgivaravgiften. Jag kan nog säga att det vore en dålig fackföreningsman som inte skulle utnyttja ett generellt medgivande på arbetsgivaravgiften i de kontrollstationsförhandlingar som han har möjlighet till under 1976 och begära att man tog hänsyn till detta. Han skulle följaktligen där anse sig ha ett incitament för en lönehöjning. Herr Helén tar upp frågan om de förlorade åren och sätter detta i någon sorts motsatsställning till hur det var i omvärlden vid det tillfället. Om ett år är bra eller inte avläser man i sysselsättningen. Det är framför allt den fruktansvärda arbetslösheten ni talar om som ni sätter som insignium på vad ni kallar de förlorade åren. År 1972 hade Sverige i medeltal 2,5 96 arbetslöshet, USA hade 4,5, Canada 5, England 2,9, Italien 3,9 och Frankrike hade 2,4 96, ungefär detsamma som Sverige. Det var bara Västtyskland som låg lägre. Varför gör ni den här jämförelsen? Det här är ju siffror som vi kan skaffa er när som helst! Om jag ser bort från 1971, när vi förhandlade ett halvt år, och då det följaktligen inte fanns någon möjlighet att räkna med någon tillväxt, var både 1972 och 1973 ganska hyggliga år tillväxtmässigt, därför att vi samtidigt genomförde generella arbetstidsförkortningar. Ja, hur skall vi klara 1977? Jag kan säga att personligen skulle jag inte ha någonting emot ett ”Haga III”. Jag vet inte om jag överraskar er genom att säga detta. Men förutsättningen för ett Haga III är att man får respons från löntagargrupperna, att man kan sätta in deras lönehöjning i perspektivet av en skattesänkning på samma sätt som sist, att herrarna möter upp och helst hänger med till finishen, till slutmålet, och inte hoppar av mitt under loppet som ni har gjort de två sista gångerna. Beträffande frågan om förhållandet mellan ränta och inflation är det onekligen på det sättet att trots att vi har haft en relativt hög inflation, en relativt måttlig insättarränta, så har de svenska hushållen aldrig sparat så mycket som under dessa senare år. Under 1960-talet när inflationen var hälften så stor och räntan verkligen gav litet i överskott, hade vi ett hushållssparande på ungefär 4 å 5 96 av våra disponibla inkomster. Nu är siffran den dubbla. Herr Werner tar upp frågan om prisstegringarna och säger: Är det inte på det sättet att först kommer prisstegringar och sedan kommer lönehöjningar? Ja, om det vore så enkelt, varför sitter man och skriver in i avtalet att vi hoppas att regeringen inte hindrar företagen att få de prisstegringar som är nödvändiga med hänsyn till det avtal som vi har träffat? Jag tycker det är den enklaste förklaringen på det. Varför inte utvidga priskontrollen till barnvaror? Ja, det är ett intressant problem — vi får ju tillfälle att tala om det längre fram då vi har mera tid. Ja, vi har priskontroll på blöjorna! Det kan jag tala om. Att utvidga den att gälla barnjeans, leksaker och liknande ting tycker jag inte är så ytterst angeläget. Det skall vara angelägna varor man har priskontroll på. Sedan får man väl hoppas att föräldrarna har motståndskraft mot sina litet pockande barnungar och att det finns någon återhållsamhet just på det här inslaget i konsumtionsmönstret, som bl.a. herr Werner talade om. Så var det slutligen herr Hermansson och litet mer till herr Fälldin. Jag får spara det till nästa inlägg.

Herr talman! Inflationen är allas gissel, förklarade finansministern. Jag håller självfallet med honom. Jag har sagt samma sak här i kväll. Men finansministern tillade att vi har klarat oss bättre än de flesta andra och syftar då på innevarande år.

Vad det där betyder i sysselsättning är svårt att bestämma, men vissa ekonomer påstår att en femprocentig ”marknadsandelsförlust” motsvarar ungefär 40 000 jobb. Det är alltså stora belopp i ”människor” som det här är fråga om. Sedan vet ju finansministern lika bra som vi alla andra att jämförande internationell arbetslöshetsstatistik är det svåraste och mest osäkra som finns. När vi har talat om de förlorade åren 1971 och 1972 har vi hänvisat till att under de åren hade Sverige en högre arbetslöshet än vad vi har haft någonsin tidigare under hela efterkrigstiden. Det är väl siffror som talar för själva. När jag har föreslagit kraftåtgärder från regeringens sida för att komma till rätta med inflationen beror det naturligtvis främst på att det är statsmakterna själva, regeringen själv, som har skapat det klimat och de förhållanden som gjort att normala avtalsrörelser inte längre kan föras. Det beror på att vi har marginalskatter som tar 60 26 av lönehöjningen och att vi har haft prisstegringar på 10-12 926 under de senaste åren. Det har lett till att om löntagarna begär kompensation för prisstegringar går det inte att få sådana, därför att ju mera de begär i kompensation och ju mera de får i kompensation desto mindre blir det kvar i verklig standardhöjning, medan man samtidigt späder på inflationen ytterligare. Den giftcirkeln känner finansministern till precis lika bra som jag. Statsmakterna måste gå in med åtgärder för att påverka just dessa företeelser, så att man inte sågar av den egna grenen i fortsättningen också. Det har man gjort tillräckligt länge. Jag vill påminna finansministern om att när vi lade fram vårt förslag förra hösten förklarade statsministern att det då var för sent, med instämmande förresten av Gunnar Helén, medan däremot finansministern sade att det var för tidigt: Låt dem ”stångas” ytterligare ett tag, så får vi se vad som händer, förklarade herr Sträng. Men sedan gick regeringen ändå in och försökte påverka det hela. Då var det för sent.

Herr talman! Vi fick ett nytt argument av finansministern mot de stabiliseringspolitiska konferenserna. Det lät ungefär så här: Vi kan inte sitta tillsammans på den politiska sidan när vi träffar arbetsmarknadens parter. Herr Sträng menar väl att han inte kan vara uppriktig i vår närvaro. Jag tror att det är en felsyn. Vi skulle mycket väl kunna sitta tillsammans, men observera, finansministern, finansutskottet har inte låst sig på den punkten. Det är inget brott mot finansutskottets uttalande, om herr Sträng avstår från den politiska oppositionen vid det tillfället. Jag har en gång tidigare i talarstolen sagt att om det är det som är så förskräckligt be svärligt, så låt bli det, men deklarera i förväg att finansministern anser att en rejäl sänkning av marginalskatterna från början av inkomståret 1977 är nödvändig för att klara den då kommande avtalsoch lönerörelsen. Jag tror att det vore riktigare än att nu bara låsa fast sig i en negativ inställning. Sedan har herr Sträng väldigt svårt att smälta polemiken bakåt. Det kan jag förstå, för det är klart att den dom som t.ex. LO-ekonomerna fäller över regeringspolitiken 1971 och 1972 och delvis 1973 är fruktansvärt hård. Som jag sade i förmiddags: Jämfört med den är ju vad vi säger här i talarstolen närmast rena västanfläkten. Vi har ju inte bara fixerat oss vid de absoluta arbetslöshetstalen, även om de döljer i sig en fruktansvärd verklighet. Man får ju lov att där jämföra med utvecklingen i Sverige. När arbetslösheten ökar så snabbt som den gjorde 1971 och framåt är det en verkligt allvarlig händelse. Man kan inte jämföra med andra länder som permanent har högre arbetslöshetstal. Vi har ju här i Sverige kommit så långt tillsammans att vi har en högre ambition att hålla arbetslösheten tillbaka. Jag tror att enda gången som jag har kunnat instämma med talarna från kommunisterna var när de sade att det är skrämmande att man i USA har denna tolerans mot höga arbetslöshetstal. Men är det inte lika skrämmande att man i Västtyskland är så fixerad vid inflationsbekämpningen att man även där accepterar helt onormala arbetslöshetstal? Vad jag hörde i Wien när jag satt tillsammans med de österrikiska och västtyska finansministrarna var direkt skrämmande. Jag tycker att herr Sträng skulle ge den västtyske finansministern en ordentlig lektion på den punkten och tala om, att de har skyldigheter att verkligen medverka till en högre sysselsättning där — och därmed också en bättre avsättning för svenska varor.

Herr talman! Jag står på väntelista hos herr Sträng när det gäller sysselsättningsfrågorna. Därför skall jag be att få göra några anmärkningar till vad som sagts här om inflationen. Både herr Sträng och de borgerliga partiernas företrädare har den uppfattningen att lönestegringarna är avgörande för inflationen. Lönerna stiger, säger de, och då måste också priserna höjas. Man skyller alltså inflationen på löntagarna. Jag tycker att det är en mycket farlig teori, och särskilt herr Sträng med sin gamla anknytning till fackföreningsrörelsen borde akta sig för den. De borgerliga partierna och arbetsköparna passar teorin bättre. Men det är intressant att konstatera att även bland borgerliga ekonomer börjar denna teori nu mer och mer att överges. Det sammanhänger med det allt starkare inflytandet hos monopolen och särskilt hos de multinationella företagen. Man har funnit att priserna är administrerade endera av staten och dess kontrollorgan eller av de stora monopolen eller andra företag i allt större utsträckning. Borgerliga ekonomer i andra länder säger därför att det är lika riktigt att anklaga de kapitalistiska företagen eller affärslivet eller business, som det heter på engelska, som löntagarna för inflationen. Det är enligt min mening en felaktig uppfattning, från det håll jag ser det. Men inte ens så långt som dessa borgerliga nationalekonomer vill finansministern sträcka sig. Det tycker jag onekligen är litet märkligt. Även när det gäller sambandet mellan sysselsättning och prisutveckling använder sig herr Sträng av en vad jag vill kalla föråldrad teori. Den gamla uppfattningen att man i stort sett måste välja mellan att bekämpa arbetslöshet eller inflation har alltmer övergetts. De stora kapitalistiska ekonomierna har under de senaste åren lidit både av stor arbetslöshet och hög inflationstakt. Det val man tidigare ansåg sig kunna göra är inte längre möjligt. Man måste numera, under de konkreta maktförhållanden som råder, bekämpa arbetslöshet och inflation samtidigt, och kampen måste föras med nya metoder. Utan starka inslag av planering i ekonomin kommer man ingen vart. Men det vill de borgerliga partierna inte vara med om. De vill alltså, i själva verket, inte motverka arbetslöshet och inflation.

Herr talman!

Ja, nu vet alla hur långt man har kommit med den metod som finansministern använt, och redan de resultaten ger väl i grunden anledning att pröva något nytt. Sedan är finansministern irriterad över att jag gång på gång kommer tillbaka till att konjunkturpolitiska, näringspolitiska och skattepolitiska åtgärder utformas så att de gynnar de vinstrika under det att motsvarande generositet inte visas mot dem som har bekymmer med lönsamheten. Han gör då en uppdelning i stora och små företag. Ja, väldigt ofta stämmer den uppdelningen in i samma mönster, men jag har fortfarande svårt att förstå varför finansministern anser det självklart att vi på olika vägar skall avstå skattemedel till företag som går bra och visar god lönsamhet under det att vi inte skall försöka hitta metoder att vara lika generösa mot dem som har svårigheter. Nu säger finansministern att skälet till att han gör som han gör är att han funnit, att 150 svenska företag svarar för 90 96 av exportvärdet. Visst är det viktigt att vi upprätthåller och utvecklar våra konkurrensmöjligheter på exportmarknaden, men när det gäller handelsbalansen är det väl också ganska väsentligt att de som producerar för hemmamarknadens behov är i stånd att klara den konkurrens de är utsatta för, så att vi inte behöver öka importen. Ur den synpunkten har de företag som i hög grad är inriktade på hemmamarknaden ändå sin stora betydelse för handelsbalansen. Vidare avvisar nu finansministern min propå om att man skulle göra en ordentlig undersökning om huruvida konsumentprisindex rätt speglar pensionärernas konsumtionsmönster. Jag skall inte driva den debatten längre just nu utan bara uttala förhoppningen att finansministern i och med detta besked inte har sagt sista ordet i den frågan.

Herr talman! Jag skall ge herr Fälldin ett besked som jag kanske skulle ha kunnat ge honom tidigare. Det är helt enkelt det att beskeden om dispens från energiskatten levereras med klart angivande av att dispensen gäller till den 30/6 nästa år, 1976. Det beskedet har lämnats till alla som fått dispens, och det beskedet får även NCB, dvs. det företag som jag gissar att herr Fälldin är en uppskattad delägare i. Dessutom kan man inte säga att de stora företagen bara arbetar på exportmarknaden. Jag sade de representerar bortåt 90 96 av vår export, men de stora företagen har självfallet sin försäljning även på hemmamarknaden. Jag ville illustrera vad de betyder rent exportmässigt, och det var detta jag gjorde i mitt inlägg. Jag skall inte ta upp frågan om vårdnadsbidrag, eftersom herr Fälldin inte har någon möjlighet att komma tillbaka i ett inlägg nu, men det finns en hel del att säga om den frågan. Jag vill allra sist säga om kärnkraftsprogrammet att vi i det här landet är tvingade att producera kraft i takt med att industrin och konsumenterna kräver att få köpa den. Det är således ingen vara som man lägger på lager, utan det är helt enkelt den allmänna industriella utvecklingen och konsumenternas begäran och krav på energileveranser som är avgörande för i vilken takt vi bygger ut vår energiproduktion. Om vi baserar den utbyggnadsprocessen på olja, blir den dyrare än om vi baserar den på kärnkraft. Vi kan sälja kraften billigare från kärnkraftsverken, vilket är ett uttryck för detta. Jag vill till herr Hermansson — eftersom jag inte hann med honom förra gången — säga att det är klart att den här debatten inte blir särdeles upplysande. Har jag en halvtimme på mig för att bemöta fem sex talare, finns det inte möjlighet för mig att med sedvanlig noggrannhet gå in i alla detaljer, utan då blir svaret självfallet litet hafsigt. Jag kan emellertid trösta herr Hermansson med att han kommer att få alla chanser att komma tillbaka. Det levereras en proposition till riksdagen. Den innehåller regeringens syn på den allmänekonomiska situationen och kommer att gå till finansutskottet. Vi får sedan ett betänkande hit till kammaren, och då är jag dessbättre icke tidsbegränsad — och dessutom, så som jag föreställer mig, litet bättre i stämbanden, varför det då bör finnas alla möjligheter för oss att djupgående diskutera de här frågorna. Vilka, frågade herr Hermansson, har dragit fördel av den företagsvänliga politiken? Ja, så länge vi har företag som såväl företagaren och aktieägaren som arbetaren är beroende av har naturligtvis alla dragit fördel av den — även folkhushållet. Jag var i Kramfors för ett par dagar sedan, där jag tog emot en uppvaktning av fackföreningen vid en av Norrlands största industrier. Man ville utverka en förmån för sitt företag. Min kommentar när representanter som satt i företagsstyrelsen slutat tala var: Inte ens er egen verkställande direktör kan argumentera så övertygande för att regeringen skall göra medgivande till ert företag som ni själva gör. Svaret blev: Tacka för det! Vi är ju beroende av företaget. Vi skall leva på det och vi arbetar där. — Sådan är sanningen om man inte vill dra ner gardiner för ögonen. Den relativt företagsvänliga politik vi har drivit har bl.a. givit möjligheten att ställa över 2 miljarder kronor till förfogande för att förbättra miljösituationen på de svenska arbetsplatserna. Den har vidare givit arbetarna möjligheter att direkt påverka produktionsinvesteringarna för framtiden. Även det tycker jag är värt att notera. Dessutom har vi varit hyggliga mot företagen. Under de senaste åren har det inneburit en konsolidering av företagen som har gjort att de inte har behövt tänka ut permitteringslistor så fort det har nupit till i konjunkturen, utan de har kunnat fortsätta verksamheten, vilket självfallet har gagnat alla. Herr Hermansson har presenterat en lång önskelista. En del av vad han önskar är sådana ting som jag hoppas att man skall kunna realisera, annat ligger ganska långt fram i perspektivet. Han talar om ett ökat bostadsbyggande och utökade reparationer. Det hoppas jag vi skall kunna realisera. Han talar om en stark utbyggnad av daghemmen. Därom har vi träffat en överenskommelse med kommunerna — dock icke om 75 000 nya daghemsplatser under 1976, eftersom kommunernas företrädare som realistiska män begriper att det kan de inte realisera. Det tarvas ju en utbildning av personal för att ta emot en sådan väldig ansvällning. Vad vi orkar är tillkännagivet i överenskommelsen, och det är 100 000 daghemsplatser på en femårsperiod. Ökade insatser för miljöskydd är vi helt överens om. Kan vi förbättra de kollektiva transporterna? Jag hoppas på det, och här går kommunikationsministern ut med ett förslag i vår. Däremot tror jag inte ett ögonblick på att vi, när vi nu har sagt ifrån att vi skall införa den femte semesterveckan, redan 1976 skall kunna genomföra sjutimmarsdagen. Vi orkar inte med det — det är det enkla svaret till herr Hermansson. Statlig industrisatsning med medel ur AP-fonderna vill herr Hermansson ha. Det är möjligt att så kan bli, och f. n. arbetar AP-fonderna med att finansiera icke allenast de privata industrierna utan även de statliga. Det hela är ju fråga om var man skall satsa pengarna, och det är lika nödvändigt att ge sysselsättning vare sig det är en privat storindustri eller en statlig som byggs ut. Det blir sysselsättning i båda fallen. Jag förstår att herr Hermansson menar att det är principiellt aptitligare om det är staten som tar hand om industrin, men jag har den uppfattningen att lämpligheten får vara avgörande. Är det lämpligt att staten bygger ut, all right. Är det lämpligt att en privat företagare bygger ut en befintlig industri, så skall han ha samma möjligheter att låna pengar ur AP-fonderna som staten. Ökat handelsutbyte med de socialistiska länderna, det är vad vi strävar efter och arbetar med. Men det finns vissa naturliga begränsningar där, och herr Hermansson känner till varför, jag behöver inte utveckla dem vidare. Jag har velat tillmötesgå herr Hermansson med att göra den här lilla korta kommentaren. Låt mig sedan till herr Helén säga, att jag tror inte att man genom att sätta Svenska arbetsgivareföreningen och representanter för hela vårt övriga Löntagarsverige kring ett bord får dem att öppna sig. Även om vi håller oss vid sidan om så gör de inte det. Förhandlingsprocessen och förhandlingstekniken är inte sådana. Så småningom måste de väl öppna sig, när de är framme vid det avsnitt i förhandlingarna där uppgörelsen så eller så måste komma till, men att räkna på det inledningsvis och initialmässigt tror jag är inte litet utan mycket för blåögt. Vi har talat nog om de härs.k. förlorade åren. Även om LO-ekonomerna har fällt en hård dom -— jag kan inte direkt påminna mig vad de har sagt, men det är vad herr Helén gör gällande —- behöver den ju inte vara rättvis. De är inte upphöjda till något slags absolut objektiv vetenskaplig instans som säger vad som är rätt eller orätt. De tycker till som alla andra tycker till, och där kan det finnas olika uppfattningar. Vad vi vet är emellertid att hela första halvåret 1971 präglades den allmänna debatten av tal om generalstrejk och storstrejk och en väldig distans mellan Arne Geijer och Giesecke. I en sådan atmosfär gör man inga investeringar, i en sådan atmosfär får man ingen tillväxt i ekonomin. Allra sist, herr talman — jag har väl tagit ut den tid som jag har till mitt förfogande — behöver jag inte stå här och skryta, om jag säger som det är, och det är att under 1975 har Västeuropa haft en nedgång i tillväxten med mellan 2 och 3 96. Tar jag med Amerika och Japan så blir det inte bättre. Vi har klarat oss. Allting talar för att vi inte har haft någon direkt nedgång, även om naturligtvis uppgången har varit mycket måttlig. Vi har möjligheter att fortsätta den uppgången under 1976. Vad som är en realitet är att sysselsättningen har varit väsentligt bättre i vårt land än i omgivande nationer under de senare åren. Arbetslösheten har alltså varit lägre. Industriinvesteringarna har varit kraftigare hos oss — och takten i industriinvesteringarna snabbare — än i omvärlden. Den privata konsumtionsökningen — eller folkets standardhöjning — har varit snabbare hos oss än annorstädes. Herr talman! Det skulle kunna räcka med den avslutningen. Det är inget skryt, det är bara en redovisning över några statistiska data.

Herr talman! Finansministern fortsätter att måla bilden av hur totalt omöjligt det skulle vara med stabiliseringspolitiska konferenser — även om han slapp belastningen av oss från oppositionen. Nu är det den andra sidan som inte ens skulle kunna tala öppenhjärtigt om bara finansministern, statsministern och några andra satt där — och det vore blåögt att tro att de skulle öppna sig. Jag kan bara konstatera att detta är herr Strängs dom — inte över folkpartiledaren utan över riksdagens finansutskott och riksdagens enhälliga beslut. Det är faktiskt en sak som finansministern i en minoritetsregering inte kan kosta på sig, utan här får herr Sträng försöka tänka ut en annan lösning. Sedan önskar jag inte herr Sträng någon fortsatt stämbandsinfektion, men jag tycker att det har varit mycket klädsamt med den dämpade tonen här i kväll.
Herr talman! Fick herr Helén gå upp ett tag till, så får jag kanske säga ytterligare bara några avslutande ord. Jag tyckte att herr Hermansson hårdrog litet för ensidigt i sitt senaste inlägg. Jag har inte gjort gällande att lönerna ensamma bestämmer inflationen. Men herr Werner i Tyresö säger i sin interpellation att inflationen är ett onödigt ont, att lönerna inte spelar någon roll, att inflationen i stället kommer från multinationella företag och att det finns möjligheter att i profiten hos företagen klara lönehöjningarna. Det är då jag har ett behov av att säga: Så är det sannerligen inte. Det finns företag där vinsten har varit sådan, bl.a. på produktivitetsutvecklingen, att man kan klara lönehöjningar. Men vi har oändligt stora branscher — handeln, transportnäringen, restaurangnäringen, tjänstenäringen över huvud taget, där produktiviteten inte kompenserar de lönehöjningar som vi nu har genomfört, och då blir det priskonsekvenser. Det är det som både herr Hermansson och herr Werner behöver tänka på.

Herr talman! I ett allsidigt näringsliv, som vi alla eftersträvar, är fisket en mycket viktig del. I den livsmedelssituation som nu råder i världen bör alla produktionsgrenar bli föremål för uppmärksamhet och stimulerande åtgärder. Flera grenar i vårt näringsliv har också fått stöd, och åtgärder av skilda slag har vidtagits. Därom har vi i stort sett varit eniga. Fisket och fiskets utövare har däremot inte fått samma stöd från det allmännas sida. Visserligen har det förekommit diskussioner om fisket och dess problem, men detta har inte lett till samma resultat och konkreta åtgärder som diskussionerna gjort för flera andra näringsgrenar. Det är nu dags att verkliga krafttag tas. Vi har inte råd att ytterligare decimera vår fiskarkår och sänka vår produktionskapacitet. Inte mindre än 40 96 av fiskarkåren har försvunnit sedan år 1940.

Efter en rätt stark prishöjning under åren 1973 och 1974 har priserna under innevarande år sjunkit kraftigt, kanske mest beroende på det internationella prisfallet. I detta läge har vi ett alltför svagt stödsystem för fisket. Vi måste få en stödpolitik som kan neutralisera de internationella prisfallen. Våra fiskare är inte vare sig tillfälligt eller i det långa loppet betjänta av ojämna eller ryckiga priser på sin produkt. Jämna och stabila priser — det är vad man i dag vill ha. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi i framtiden skall kunna hålla en intakt fiskarkår och därtill också ha tillgång till fisk i vårt kosthåll. Den svenska fiskarkåren är internationellt känd som en skicklig yrkeskår, och den bör man medan tid är ta vara på, dessutom är den mycket viktig för bosättningen ute i våra kustsamhällen. Vi har tillräckligt många hus ute i kustsamhällena som står tomma vintertid. De många mörka fönstren i dessa samhällen är bevis på en tråkig utveckling. Det är inte enbart de fallande priserna på fisk som orsakar fiskets situation. Fiskerinäringens omkostnader har, särskilt under innevarande år, kraftigt stigit. Drivmedelskostnaden har stigit mer än dubbelt på ett enda år. Båtar och redskap har också stigit mycket kraftigt i pris. Därtill kan man lägga att våra fiskare kommit i ett mycket sämre läge bl.a. därför att andra länder ger så stora subventioner till fisket och har ett starkt gränsskydd mot import. Allt detta sammantaget — fallande priser, kraftigt ökade kostnader, hård konkurrens från andra länder — har gjort att fisket just nu befinner sig i en verklig kris. Denna kris skapar oro och misströstan för yrkets framtid. Vad det nu gäller är att skyndsamma åtgärder vidtas från statsmakternas sida — dels så att fiskets lönsamhet återställs, dels så att ett förtroende för näringen som sådan skapas som i sin tur ger goda förutsättningar och gör att näringen blir attraktiv även för unga människor. Framtidstron har givetvis härvidlag ganska stor betydelse. Till den stora nedgången i antalet fiskare kommer åldersfördelningen i fiskarkåren. Under de närmaste åren kommer en betydande avgång att ske av åldersskäl. Dessa två förhållanden sammantagna kan medföra att det blir svårigheter att få besättningar för fiskefartygen. Detta kan även medföra svårigheter för fiskets serviceföretag. Fiskets framtid är i mycket hög grad beroende på nyrekrytering av unga fiskare. Dessa frågar sig givetvis med all rätt om fisket har framtiden för sig. Får vi fiska på traditionellt fiskevatten? Får vi ett tillfredsställande gränsskydd? Får vi fasta och stabila priser på våra varor? Får vi lättnader i drivmedelskostnaderna? Får Föreningen Svensk fisk ökade anslag så att den kan klara sina uppgifter, bl.a. med övertagande av fisk som inte kunnat avsättas på färskmarknaden? Får vi prisstöd till kostnaderna för fiskredskap? Kan vi få rättelse i den alltför kraftiga nedskärningen av fisket för Sveriges del som beslutades av den nordostatlantiska fiskerikommissionen? Får vi bättre kompensation vid stopp i fisket orsakat av beståndsbevarande åtgärder? Får vi en rättvisare skattelagstiftning så att vi kommer på samma inkomstnivå som likvärdiga grupper i samhället? Får vi i svåra situationer anstånd med annuiteterna på våra lån? Kommer något att göras åt den illojala konkurrens som numera tyvärr bedrivs mot fiskarkåren av s.k. deltidsfiskare? Herr talman! Detta är några av de frågor som fiskare i dag ställer, inte minst de unga fiskarna. Det är frågor som pockar på sin omedelbara lösning, om vi i framtiden skall kunna behålla ett svenskt fiske och en svensk fiskarkår. Vi inom moderata samlingspartiet är helt överens med fiskarna om att vår regering alltför länge har hållit sig passiv i dessa frågor. Nu, i elfte timmen, har jordbruksministern dock gjort vissa uttalanden och utfästelser, som tyder på att regeringen kommer att lägga fram vissa förslag, och vi hoppas verkligen att något blir gjort innan det är för sent. En stark fiskerinäring med goda fångster minskar i motsvarande grad behovet av fiskimport. Jag tror att ingen i dag vill göra den rekommendationen att vi skall minska den inhemska livsmedels produktionen och i stället byta till import. Slutligen, herr talman, kan jag inte underlåta att påpeka den stora betydelse som fisket, fiskarna och deras bosättning har från regionalpolitisk synpunkt och för miljöoch naturvård.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att tala om de svenska folkrörelserna. Deras uppgift i samhället och deras förhållande till myndigheterna har på senare tid diskuterats ganska livligt. Det mest utmärkande draget för en folkrörelse är att den är visionär. Därmed menar jag att den ställer upp mål som det kalla förnuftet säger knappast kommer att uppnås. Detta gäller den kristna visionen att göra alla folk till lärjungar, det gäller också nykterhetsrörelsens arbete för ett alkoholfritt samhälle, och det måste i hög grad ha gällt arbetarrörelsens och väckelserörelsens pionjärer som under 1800-talet måste ta upp kampen mot en förkrossande övermakt. Den ”normala” och mest mänskliga reaktionen hos dem som nåddes av kallelsen att gå in i dessa väldiga uppgifter kunde ha varit denna: Detta är omöjligt. Detta betyder att vi får ge upp allt vårt eget. Att gå in i den här uppgiften kan aldrig vara vettigt. Det måste vara klokare att lägga av på en gång och i stället gå in i den stora trygghet som det innebär att bete sig som de flesta andra. Denna dialog mellan kallelse och självbevarelsedrift har otaliga människor tvingats göra med sig själva, när de har kommit in i en folkrörelses kraftfält. Den kan ha varit mer eller mindre dramatisk, och det beslut som uppgörelsen så småningom har lett fram till kan ha varit mer eller mindre livsavgörande. I en del fall kan det ha varit fråga om ett direkt val mellan liv och död, beroende på om man avsvurit sig sin övertygelse och bugat sig för kejsaren, eller om man vägrat att göra det. I andra fall kan det ha gällt ett val mellan en behaglig i-landstillvaro eller ett liv i umbäranden och isolering i Afrikas djungler. I andra, mindre dramatiska fall kan det ha varit så enkla ting som att överge eller stå fast vid ett beteendemönster eller en livshållning som man vet är värdefull för enskilda människor och samhället i stort men som man ändå övervägt att offra därför att den utgjort ett hinder i karriären. Ett annat utmärkande drag för folkrörelsen har varit dess metod att försöka förändra genom att övertyga, aldrig genom att tvinga. Därmed har den i högsta grad varit bärare av demokratins metod att förändra samhället. Folkrörelsernas historia ger oss talrika exempel på att en folkrörelse förlorar sin karaktär av folkrörelse och i stället blir ett maktens redskap så snart man börjar tumma på demokratins metod. Därmed är jag inne på de faror som alltid har hotat folkrörelserna. Det vore naturligtvis fel att påstå att folkrörelsernas företrädare i alla tider har burits av idealitet och vision. Vad jag har talat om gäller snarare karaktärsdrag som varje folkrörelse måste bära med sig genom alla mänskliga misslyckanden och felsteg, om den vill bevara sin karaktär av folk rörelse. När den går över från vädjan och erbjudande till maktspråk och tvång ger den sig in på farlig mark. Den kristna kyrkans historia ger åtskilliga exempel på detta. När den beträtt maktens och tvångets väg har nya rörelser brutit fram med pionjärer som varit beredda att gå till kättarbålet, stupstocken eller fängelset hellre än att överge sin övertygelse och sina frihetskrav. Finns det då någon anledning att i dagens debatt om folkrörelserna påminna om karaktärsdrag och förhållanden som var typiska under folkrörelsernas pionjärtid i vårt land under 1800-talet? Enligt min mening finns det flera skäl att göra en sådan påminnelse. Jag vill nämna några. Det är först och främst nödvändigt att alla de stora och etablerade folkrörelserna med jämna mellanrum ställs inför frågan, om de bevarat eller om de håller på att förlora de kraftkällor som en gång gjorde det möjligt för dem att bryta fram ur folkdjupet. Kulturredaktören i Expressen, Bo Strömstedt, synes vara övertygad om att folkrörelserna gjort den förlusten. I den intensiva debatten förra året med företrädare för Kooperativa förbundet gjorde han en jämförelse mellan frikyrkorörelsen och konsumentkooperationen och ställde följande frågor: ”Religiös frigörelse, ekonomisk frigörelse: Ja. Men om den religiösa friheten själv blir rutinens, formernas, den döda självtillräcklighetens fånge — och om själva upproret mot den ekonomiska makten blir en ny diktatorisk makt? Vad gör vi då? Blundar och mumsar vidare på fraserna från förr?” Detta kunde man läsa i Expressen av den 12 juni förra året. Man kan naturligtvis beklaga att kulturredaktören i landets största tidning har en så negativ syn på folkrörelsernas situation. Men de frågor han ställer bör ingen av folkrörelserna skjuta ifrån sig. Och i den debatt som nu pågår om folkrörelsernas relationer till myndigheterna får dessa frågor såvitt jag kan förstå särskild aktualitet. Särskilt stora synes mig riskerna vara för de folkrörelser, som ett i flera decennier maktägande parti gjort anspråk på att räkna som sina. Ibland förekommer det att begreppet folkrörelse begränsas till att endast gälla socialdemokratin närstående organisationer. Så anser t.ex. Aftonbladet att planerna på att utvidga Tiden-Barnängens anläggningar till ett tryckhus för KF:s, OK:s, hyresgäströrelsens och fackförbundens tidningar skulle vara en lösning för ”hela folkrörelsepressen”, som skulle betyda ”seger för folkrörelserna”. Från folkpartiets sida vill vi klart ta avstånd från att begreppet folkrörelse enbart eller ens i första hand skulle innefatta organisationer, vilkas klara målsättning är att tillvarata de egna medlemmarnas ekonomiska intressen. För att få räknas som folkrörelse måste man tydligen enligt Aftonbladet dessutom vara beredd att ställa upp som vapendragare åt socialdemokratin och regeringen, som i flera decennier haft ett dominerande inflytande i vårt politiska liv. Ännu mer skrämmande ter sig den beskrivning av folkrörelsernas roll i framtidens samhälle som man finner i SSU:s folkrörelsemanifest. Där sägs att folkrörelseverksamheten visserligen kan motiveras utifrån varje folkrörelses egen idé. Men i fortsätningen heter det: ”För SSU har det däremot varit naturligt att sätta in folkrörelserna i ett demokratiskt socialistiskt perspektiv. Levande folkrörelser, som är fria gentemot såväl statsmakten som det privata kapitalet, är väsentliga politiska vapen i kampen för ett demokratiskt socialistiskt samhälle.” Min kommentar till den utläggningen kan bli ganska kort. Att folkrörelserna kämpar för demokratisk frihet, bevisas av deras egen historia. Men om de, som SSU vill, skall användas som vapen i kampen för ett socialistiskt samhälle, då kommer de att gå under. Det bevisar folkrörelsernas situation i alla nu existerande socialistiska stater. Mot bakgrund av den debatt som förts på senare tid angående folkrörelsernas roll i framtidens samhälle, tycker jag att det finns skäl att avkräva socialdemokratin svar på några för folkrörelserna mycket viktiga frågor. Är man villig att i framtiden respektera och garantera folkrörelsernas fria ställning och oberoende i förhållande till myndigheter på alla nivåer? Om svaret på den frågan är ja, måste alla planer på att flytta in företrädare för folkrörelserna i kanslihus och kommunalkontor som lönegradsplacerade tjänstemän skrinläggas. Är man villig att respektera den för alla folkrörelser oumbärliga principen om partipolitisk obundenhet? Om svaret på den frågan är ja, måste kollektivanslutningen upphöra. Då kan man inte fortsätta att kräva stora pengar av fackföreningarna till det egna partiet, trots att man vet att många medlemmar tillhör andra partier, partier som därigenom kommer att bekämpas med sina egna medlemmars pengar. Ännu orimligare blir det att med stora pengar från fackliga organisationer blanda sig i valrörelser i andra demokratiska länder. Är man villig att ge de ideella folkrörelserna, som inte har intresseorganisationernas enorma ekonomiska resurser, rimligare ekonomiska villkor utan att deras frihet att verka för sina idéer på något sätt begränsas? Jag tänker här främst på de fria samfunden, nykterhetsrörelsen och organisationer för internationell hjälpverksamhet. Vill man ge den hjälpen då är det orimligt att även i fortsättningen säga nej till de förslag som folkpartiet flera gånger fört fram om avdragsrätt vid statlig inkomstbeskattning för gåvor till ideella organisationer, lättnader beträffande den 4-procentiga löneskatten och befrielse från arvsskatt. De idéburna folkrörelserna har i dag som sin främsta målsättning att stå öppna för alla och inbjuda till en gemenskap över alla yrkesgränser och sociala skrankor. Många menar att de inte lyckas med uetta och att de lever i alltför stor isolering. Men där finns dock i dag både hos trossamfunden och hos nykterhetsrörelsen en medveten strävan — man kan kalla det en attitydförändring om man så vill — att gå ut och söka upp människor som tycker och tror annorlunda och som har särskilt stora behov av mänsklig värme och gemenskap. De insatser som görs av t.ex. Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet, den s.k. RIA verksamheten inom de kristna samfundens nykterhetsrörelse och den samlade länkrörelsen har för många människor betytt räddning ur djupt mänskligt elände. Ett annat exempel är MHF:s och dess ungdomsförbunds arbete för helnykter trafik. MHF:s ungdomsförbund har flera tiotusental medlemmar, och jag tror att deras föredöme och propaganda kan få en oerhörd betydelse i kampen mot den svåraste olycksfallsfaktorn i trafiken, onykterheten. På samma sätt erbjuder de kristna samfundens ungdomsorganisationer en gemenskap, där arbetet på att hjälpa unga människor till rätta i tillvaron utgör den helt dominerande uppgiften. Det är en gemenskap som står i bjärt kontrast mot de miljöer som den kommersialiserade nöjesindustrin har att erbjuda. Miljöer där man i huvudsak frågar efter ungdomens pengar och struntar i dess personliga framtidsöde. Bakom allt detta arbete inom de idéburna folkrörelserna ligger övertygelsen att världen skulle förvandlas, om varje människa mer än vad nu sker ville ta ansvar för sin medmänniska. Den övertygelsen måste föras från människa till människa. Den kan aldrig spridas genom lagstiftning och instruktioner från myndigheter och ämbetsverk. Därför är det så viktigt att de ideella folkrörelserna får behålla sin frihet att verka — var och en efter sin egenart — helt oberoende av offentliga myndigheter. De bärs av sina visioner och av sin idealitet. Därmed är jag tillbakz vid de omistliga karaktärsdrag som jag nämnde i början av mitt anförande och som både folkrörelserna själva och offentliga myndigheter på alla nivåer måste hjälpa till att bevara.
Varje år ger industridepartementet ut publikationen Statliga företag. Den bild av den statliga företagssektorn som lämnas i denna är dock mycket ofullständig. Företagsgrupper av betydande storlek tas inte alls upp eller redovisas på ett sätt som gör det omöjligt att få någon uppfattning om deras utveckling. Det innebär att både riksdagens ledamöter och en intresserad allmänhet möter stora svårigheter om de vill få en klar bild av statens företagsengagemang. Dessa svårigheter förstärks av att riks dagens ledamöter inte heller har rätt att delta i de statliga företagens bolagsstämmor och där ställa frågor.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig om jag är beredd att ge riksdagen bättre insyn i den statliga företagssektorn genom att dels varje år redovisa för riksdagen vilka företag som staten — direkt eller indirekt — äger eller har andelar i, dels ge riksdagens ledamöter möjlighet att ställa frågor vid bolagsstämmorna i alla statliga företag. I den årliga publikationen Statliga företag lämnas en redogörelse för den statliga företagssektorn. Urvalsprincipen är att aktiebolag, där staten direkt eller indirekt äger 50 26 eller mer av aktiekapitalet redovisas i publikationen, alltså bolag som kan räknas som statligt ägda. Denna princip överensstämmer med aktiebolagslagens definition av dotterbolag. I publikationen anges dessutom väsentliga minoritetsposter. Vilande bolag, försäljningsbolag och fastighetsbolag har lämnats utanför redovisningen. Målet är att lämna en så öppen och utförlig information som möjligt. Inom industridepartementet planerar vi att fr.o.m. nästa år presentera viktigare bolag, i vilka staten har väsentliga minoritetsandelar. I departementet överväger vi också att, som ett komplement till publikationen, utge en förteckning över samtliga aktiebolag som staten äger. Jag vill emellertid framhålla att de flesta av dessa bolag är av mindre allmänt intresse, typ fastighetsbolag. Som bekant behandlas Statsföretags årsredovisning av riksdagen, och varje år utses 18 riksdagsmän, som får närvara och ställa frågor vid Stats | företags bolagsstämma. De kan naturligtvis också ställa frågor om alla företag som ingår i Statsföretagsgruppen. Riksdagens möjligheter till insyn bör därmed vara väl tillgodosedda inom denna företagssektor. Jag tror att detta system torde vara det mest praktiska och lätthanterliga | för riksdagsmännen. Vad gäller statliga företag utanför Statsföretagsgrup pen står industridepartementet så långt det är praktiskt möjligt gärna | till tjänst med de uppgifter som riksdagsmännen kan begära. Jag kan naturligtvis bara uttala mig om mitt eget ansvarsområde, men jag tror att även andra departement, under vilka statliga bolag lyder, gärna besvarar de eventuella frågor herr Ullsten eller någon annan riksdagsledamot kan vilja framföra.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret på min fråga. Jag vill gärna säga att jag betraktar det som en framgång för de krav jag ställde i ett anförande tidigare i höst och som ställts från folkpartiet vid åtskilliga tillfällen — krav på en utförligare redovisning av de statliga företagen. Det framgår av industriministerns svar i dag att departementet har för avsikt att till nästa år redovisa samtliga företag som staten äger. Det är bra. Den hittillsvarande ordningen har däremot inte varit så bra. Den rapportering som riksdagen och andra fått del av har bl.a. getts i publikationen Statliga företag, som varit mer rikt utstyrd och påkostad än innehållsrik. Den har bara innehållit tämligen lapidariska uppgifter om de statliga företagen. Jag kom av olika anledningar i somras att intressera mig för det här. Jag gick igenom några årgångar av publikationen. Jag tittade bl.a. efter vad som kunde tänkas stå om Navigator AB. Jag fann praktiskt taget ingenting utom att företaget bildades 1968 och vilka andra företag som äger aktier i Navigator AB. Det framgår inte alls att det hänt ganska mycket med det företaget under tiden sedan 1968; att aktiebolaget har utbildats från ett pappersbolag till en stor koncern med 1 500 anställda, som sysslar med allt mellan himmel och jord — från att tillverka gardinstänger i Sverige till att sälja elektronisk materiel i Israel. Jag tycker alltså att det är bra att vi nu kommer att få veta vilka företag staten äger. Men därmed tillgodoses bara ett av de krav jag ställde. Jag anser också att samtliga riksdagsmän bör ha möjlighet att närvara vid samtliga statliga företags bolagsstämmor. Nu får 18 ledamöter närvara vid Statsföretag AB:s bolagsstämmor, däremot inte vid de övriga statliga företagens bolagsstämmor. Ett tredje krav är att man får en redovisning av de statliga företagens verksamhet, i varje fall av de mera betydelsefulla. Vi kanske kan räkna med framgång även för de kraven så småningom.
Herr talman! Herr Ullsten och jag är i stort sett överens om att vi bör försöka utvidga upplysningsoch informationsverksamheten. Jag vill emellertid ta upp bara en punkt i detta sammanhang. I det anförande herr Ullsten höll i somras — som jag inte på något sätt har granskat utan bara tagit del av genom pressen — och i de kommentarer som pressen gjorde anfördes ganska kritiska synpunkter mot industridepartementet och vår villighet att lämna uppgifter. För den som inte kände till fakta framstod det väl närmast så att vi avvisade varje begäran om upplysningar som framförts. Jag vill därför inte minst med hänsyn till mina medarbetare i departementet redovisa att det från riksdagens upplysningstjänst i början av maj framställdes en förfrågan om de statliga bolagen. Från departementet skickades den 7 maj en redovisning av alla de bolag inom vilka industridepartementet hade kontakter genom aktieinnehav, vid sidan av de företag som tas upp i den årliga redovisning som vi lämnar. Det var ungefär 110 bolag. Som jag har sagt i mitt svar var det fråga om enkla företag, såsom fastighetsbolag, vilande bolag, s.k. 5 000-kronorsbolag osv. Jag tycker att detta visar vår vilja att så långt det är möjligt bistå riksdagsmännen i deras önskemål om att få upplysningar. Men detta framkom inte på något sätt vad jag kan förstå i det anförande som herr Ullsten höll eller i de kritiska synpunkter mot oss som framfördes i tidningarna. Jag har gärna velat säga att medarbetarna så långt det är möjligt har tillmötesgått riksdagsmännen när det gällt att besvara deras förfrågningar, även när de kommit via riksdagens upplysningstjänst.
Herr talman! Det är riktigt att vi så småningom fick fram de uppgifter vi ställt frågor om genom riksdagens upplysningstjänst. Denna hade i sin tur inhämtat uppgifter från industridepartementet och från andra källor. Den exakta turordningen i korrespondensen kan jag inte svara för, men för oss tog det ganska lång tid att få de besked vi sökte. Men min avsikt var nu inte att klandra personalen på industridepartementet utan att få fram den ordning som nu också industriministern tycker är riktig, nämligen att riksdagen och enskilda riksdagsmän utan att behöva ägna sig åt omfattande forskning skall få fram uppgifter om vilka företag staten äger och vad de företagen sysslar med. Medan jag ändå har ordet och industriministern är närvarande i kammaren kanske jag kan få ställa en annan fråga, som har förbryllat oss en aning. Att Navigator AB blev känt i somras berodde på att företaget ville bli introducerat på börsen. Och i Veckans Affärer stod att läsa att industridepartementet givit klartecken för en sådan introduktion. Vi har tidigare levt i den föreställningen att regeringen är motståndare till att statliga företag introduceras på börsen. Jag skulle gärna vilja veta om denna uppgift i Veckans Affärer att börsintroduktionen är sanktionerad från industridepartementet är riktig.
Herr talman! På den sista frågan vill jag svara att såvitt det är mig bekant har inte någon sådan framställning inlämnats till industridepartementet. Vidare vill jag säga att då det gäller Navigator AB är staten formellt juridiskt ägare av 31 ?6 av aktierna i Navigator. Jag skall gärna återkomma med en fullständig redovisning beträffande Navigator, precis som jag här sagt. Jag har fortfarande inte mycket att diskutera i sak med herr Ullsten —- vi är överens — men jag värjer mig på en punkt, och det är mot att herr Ullsten nu säger att han ”så småningom” fick del av det material som presenterades. Gången var att denna begäran från riksdagens upplysningstjänst kom under första veckan i maj. Den 7 maj översändes till riksdagens upplysningstjänst en redovisning som innefattar 110 företag. Kan det ske en snabbare handläggning av ett ärende? Jag är fortfarande ute för att frita mina medarbetare i industridepartementet från den kritik som har levererats i åtskilliga tidningar för att vi inte skulle vara beredda att tillhandagå riksdagens ledamöter med de tjänster som de begär. Detta har skett så snabbt som över huvud taget har varit möjligt. Har det klickat i något annat sammanhang, ligger ansvaret för det inte på mina medarbetare.
Herr talman! Jag vill upprepa att jag på intet sätt har riktat någon kritik mot industriministerns medarbetare i departementet. Det vare mig främmande att över huvud taget ägna mig åt kritik mot tjänstemän. Min kritik har bl.a. gällt det redovisningssystem vi haft. Här har nu industriministern tagit den kritiken ad notam och vill att riksdagen skall få precis de uppgifter jag begärt, och därmed är den sidan av saken avklarad. Sedan vill jag bara kommentera industriministerns svar på min fråga om börsintroduktionen med att det tycks vara så, att man även inom industridepartementet är delvis ganska fåkunnig om vad de statliga företagen sysslar med. Här har ändå Navigator AB jobbat hårt — intervjuer och andra stora artiklar i tidningarna har varit många — med syfte att göra företaget intressant för börsen.

1974 års vårriksdag anslog 2 milj.kr. till Göteborgs museer för budgetåret 1974/75, eftersom MUS 65 framhållit att detta var det minimibidrag som borde utgå i avvaktan på förslag från den utredning som begärdes i samma riksdagsbeslut. Inflationen urholkar nu snabbt det reella värdet av detta anslag.
Herr talman! Herr Torwald har frågat mig om kulturrådets utredning beträffande verksamheten vid Göteborgs museer kommer att slutföras inom sådan tid att dess förslag kan beaktas i budgetpropositionen för 1976/77 eller om jag i annat fall kommer att tillse att nuvarande anslag på 2 milj.kr. uppräknas med hänsyn till inflationen. Något förslag från statens kulturråd om ändring av formerna för stödet till Göteborgs museer har inte inkommit till regeringen och ett sådant förslag kan därför knappast hinna beaktas i höstens budgetarbete.
Kommer kulturrådets utredning beträffande verksamheten vid Göteborgs museer att slutföras inom sådan tid att dess förslag kan beaktas i budgetpropositionen för 1976/77? Kommer statsrådet i annat fall att tillse att nuvarande anslag på 2 milj.kr. uppräknas med hänsyn till inflationen?
Jag är i övrigt inte beredd att föregripa vad regeringen kan komma att föreslå i 1976 års budgetproposition beträffande stödet till museiverksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det dess värre i sak ganska negativa svaret. Låt mig först notera att Göteborg har nio museer, som i princip täcker samma områden som de statliga museerna i Stockholm. Dessa museer får för sin verksamhet bara ungefär 15 926 täckta av statsmedel f. n., under det att museerna i Stockholm får 90 26 av sina kostnader täckta. Antalet besökare uppgår till något över en miljon vid de göteborgska museerna, medan de museer i Stockholm som det här är fråga om har ungefär 50 96 fler besökare, dvs. drygt en och en halv miljon. Diskrepansen mellan dessa båda utbetalningar av stöd från staten måste för var och en framstå som ganska markant. Dessutom tillkommer en hel del skäl som gör att angelägenheten av statligt stöd är speciellt stor i Göteborg. Universitetet i Göteborg är helt hänvisat till att använda sig av de kommunala museerna för sin verksamhet i sådana ämnen som arkeologi, etnologi, historia, konsthistoria osv. Det är också så att de arkeologiska och historiska museerna i Göteborg fyller de uppgifter som länsmuseerna har på annat håll och att det etnografiska museet i Göteborg har de i särklass förnämligaste samlingarna av etnografika som finns i Sverige. Dessutom har vi en museilektorverksamhet i Göteborg. I de statliga museerna i Stockholm betalas sådan verksamhet av staten, men i Göteborg får den helt bestridas med kommunala medel. Det finns f. n. få sektorer som är så kraftigt centralt dominerade som museiverksamheten, men 1965 års museiutredning drog upp principer för decentralisering av den, som staten sedan har fastställt. Därvid är naturligtvis ett ökat statligt kostnadsansvar för museiverksamheten den viktigaste, för att inte säga avgörande faktorn. Herr talman! Låt mig konstatera att de 2 milj.kr. som riksdagen 1974 anslog utgjorde det minimibelopp som MUS 65 ansåg böra utgå med hänsyn till läget i början av 1970-talet. Den fortgående penningvärdeförsämringen samt de snabbt stigande personalkostnaderna inom denna personalintensiva verksamhet gör naturligtvis att viss uppräkning av detta anslag är oundgängligen nödvändigt. Medan gräset växer dör kon — det kan bli en realitet om inte statsrådet gör någonting i avvaktan på att utredningarna avslutas. Jag vill därför till sist fråga: Tänker statsrådet verkligen inte ta några initiativ för att trygga museiverksamheten i Göteborg?
Herr talman! Det är på sätt och vis litet symtomatiskt att Göteborgs kulturpolitik mera diskuteras i Stockholm än i Göteborg. Den är i ett bekymmersamt läge på många sätt, det vet vi, men så långt har man ändock kommit att man i Göteborgsregionen har en kommitté tillsatt som skall gå igenom de uppgifter som måste lösas i regionen. Vi har ju som princip att inte gå in och styra kommunernas planering. Det är väldigt viktigt att man i Göteborg först själv beslutar sig för vilken kulturpolitik man skall föra, inte bara på museiområdet utan också på andra områden. Jag skall inte smärta herr Torwald med att ta upp teaterfrågor och annat. Förhållandet är alltså det, att vi förväntar oss att någon gång, förhoppningsvis under 1976, få ett besked från Göteborgsregionen om hur man ser på de här frågorna, inkl. museifrågan. Därefter kan statens kulturråd givetvis agera. Jag antar att Göteborgs kommun i det här stycket följer Kommunförbundets rekommendationer. Kommunförbundet har ju varit ganska angeläget om att kommunerna själva först skall få bestämma vilken inriktning verksamheten skall ha. Därefter diskuterar man med staten hur statsbidraget skall se ut.
Herr talman! Jag måste konstatera att statsrådets svar är ganska undanglidande. Vi har länge haft klart för oss att Göteborgs museiverksamhet har en omfattning av rikskaraktär. MUS 65 anförde ju att denna verksamhet i början av 1970-talet behövde ett stöd på minst 2 milj.kr., eftersom den just hade rikskaraktär och dess motsvarighet i Stockholm betalades helt med statliga medel. Jag är införstådd med att det kan ta en viss tid innan kulturrådet hinner genomföra sin utredning, och jag tror därför att det kan dröja ett eller annat år innan alla utredningar är definitivt klara. Men att man i avvaktan på detta skulle kunna göra en uppräkning av dessa 2 milj.kr. med hänsyn till penningvärdets fall finner jag vara helt naturligt. Det är som sagt ingen som har förnekat att Göteborgs kostnader för denna verksamhet, som i Stockholm bedrivs med statliga pengar, omfattade minst 2 milj.kr. i början av 1970-talet. För varje år som går ökar problemen. Personalintensiv verksamhet av denna art drabbas ju mycket hårt av de lönestegringar och pålagor som arbetsgivarna utsätts för. Därför finner jag att det skulle vara ganska naturligt om statsrådet i samband med nästa års budget föreslog en viss uppräkning, exempelvis 40 926 — det motsvarar väl ungefär den penningvärdeförsämring som har skett sedan anslaget fastställdes.
Herr talman! Jag förstår att herr Torwald söker tröst hos staten i ett brydsamt läge. Om inte Göteborgsregionen snabbt kommer till besinning om vad man vill göra av sin kulturpolitik, så blir väl praktiskt taget hela kulturpolitiken i Göteborg en riksangelägenhet. I det aktuella fallet handlar det just om att man först måste bestämma sig för vad som är en kommunal angelägenhet — vad Göteborg vill ha som sin del i detta arbete och vad som sedan är statens del. När det är bestämt, tror jag att vi från statlig sida kan garantera att det skall gå relativt lätt att komma fram till ett beslut.
Herr talman! Jag söker ingen tröst, herr statsråd, jag söker rättvisa för de göteborgska skattebetalarna. Det kan inte vara rättvist att museerna i Stockholm får 90 24 av sina kostnader täckta för att ta emot 1,5 miljoner för att förse en miljon besökare med samma service. Det är icke rättvisa, Torsdagen den och det är rättvisa vi söker. Vi är från Göteborgs kommun icke oklara 30 oktober 1975 om vad vi vill ha för verksamhet. Men vi har konstaterat att vi bedriver. LL en verksamhet som inte bara Göteborg utan hela Västsverige har nytta — Om statligt stöd till av. Det är givet att det kan bli en kostnadsfördelning där även grann — museijärnvägar kommuner eller landsting bidrar. Men det förtar inte intrycket av att det statliga anslaget under alla förhållanden f.n. är klart för lågt.
Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå vill jag säga att Stockholms kommun har en mycket god ekonomi och att Stockholms museer inte har några som helst statsbidrag ännu. När Göteborgsmuseerna blir klara med sin del, måste vi ta upp vad vi skall göra också i Malmö och Stockholm. Men under tiden ägnar vi oss alltså åt en viss livräddning i Göteborgsregionen.
Herr talman! Jag måste nog korrigera statsrådet. De museisiffror jag jämfört med gäller icke de av Stockholms kommun bekostade museerna, utan jag har jämfört med riksmuseer, som betalas i princip helt med statliga medel.

Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat mig om jag är beredd att ge statligt stöd till landets museijärnvägar. Det är enligt min mening en uppgift för lokala och regionala organ att lämna bidrag till dessa ändamål.
Herr talman! Först ett tack för svaret. Knappheten i det ger väl anledning till att säga litet om bakgrunden — vad det hela rör sig om. I Västergötland har vi en museijärnvägsförening. Stora Lundby Järnvägsmuseum trafikerar museibanan Anten-Gräfsnäs. Denna bana drivs av en ideell förening med ca 600 medlemmar. Syftet är att visa hur en smalspårig järnväg fungerade under seklets tidigare decennier, och man vill bevara miljö och kultur från en intressant epok — den tid då de allmänna kommunikationerna växte fram. Allt arbete utförs på frivillig basis av föreningens medlemmar. De satsar både arbete och egna medel på verksamheten. Den fråga jag ställt har två sidor. Den ena är: Finns det anledning för det allmänna att stödja museiverksamhet av det här slaget? Ja, de flesta anser det. Landsantikvarien säger t.ex. att museibanan Anten-Gräfsnäs är i sitt slag ett av landets mest intressanta museer, med en utomordentligt stor och högst förstklassig attraktionskraft. Professorn vid Göteborgs universitets kulturgeografiska institution säger att AGJ är den enda museijärnväg i landet som är med i den fysiska riksplanen över områden och miljöer som bör skyddas och bevaras för framtiden. För att klara sin tågverksamhet — man har fasta turer under sommartid — måste man uppföra en verkstadslokal. Föreningen sökte under våren 1974 ett anslag på 84 000 kr. för att uppföra verkstadslokalen. Utbildningsdepartementet sände ärendet på remiss. Enda remissinstans blev den statliga utredningen MUS 65. Utredningen tillstyrkte under förutsättning att berört landsting och berörd kommun satsade motsvarande summa, och under dessa premisser beslöt resp. landsting och kommun vid sin budgetbehandling hösten 1974 att anslå vardera 29 000 kr. — även detta under förutsättning att staten skulle bidra med sin del. Ett halvår senare, i maj 1975, beslutade regeringen att inte gå in som bidragsgivare till museibanan. För många, och framför allt för museiföreningen, var det här regeringsbeslutet en mycket stor och negativ överraskning. En annan delfråga inställer sig också: Är det här en rimlig handläggning? Statsrådet svarar att enligt hans mening är det ”en uppgift för lokala och regionala organ att lämna bidrag till dessa ändamål”. Men det är ju ändå så att man av staten bibringades uppfattningen att staten —- i detta fall regeringen — var positiv till en sådan här ansökan. Jag menar att de givna förutsättningarna ryckts undan. Därför vill jag upprepa frågan och formulera den så: Står det i paritet med statsmakternas i många andra sammanhang uttalade välvilja gentemot ideella organisationer, som bedriver kulturoch miljöverksamhet, att handlägga frågor på det här sättet?
Herr talman! Jag vet inte riktigt hur många sådana här museijärnvägar det finns i landet, men enligt de uppgifter jag har finns det ett 40-50-tal liknande, naturligtvis av skiftande storlek. Det finns också en rad andra ideella museiaktiviteter utöver de vanliga museerna i varje kommun, och det skulle antagligen behövas en ganska omfattande kartläggning för att ge en bild av i vilken omfattning sådan här ideell museiverksamhet bedrivs. Självfallet får dessa föreningar stöd enligt den vanliga ordning som gäller för föreningsliv och liknande i den mån de uppfyller kraven.

Om studieordning Herr talman! Självfallet är det ett lokalt och regionalt intresse — det — en för tandläkarvar det jag försökte påvisa i mitt första inlägg. Och om herr Zachrisson = studerande lyssnat hade han också uppfattat vad t.ex. Göteborgs universitet har sagt, nämligen att AGJ är den enda museijärnväg i landet som är med i den fysiska riksplanen över områden och miljöer som bör skyddas och bevaras för framtiden. Jag tycker att herr Zachrissons osäkerhet om hur pass angeläget det här ärendet är och vilken position det har är något förbryllande. Herr Zachrisson antyder dessutom att det är litet oklart om museijärnvägen uppfyller de krav som kan ställas upp etc. Det tycker jag mera avslöjar en okunnighet än en klar uppfattning om hur sådana här frågor skall hanteras. Jag kan lägga till att några regelbundna bidrag eller något understöd till den här banan utgår i dagens läge inte från kommun eller landsting. Däremot avkrävs museibanan ett arrende från SJ på 10 000 kr. som man årligen betalat utan invändningar. Tyvärr kan man inte tolka herr Zachrissons svar så att han är beredd att ompröva saken. Jag hade hoppats att det skulle vara en så pass positiv touche i svaret och även i det följande inlägget att man rent av skulle kunna säga till föreningen: Kom tillbaka, för statsrådet är beredd att pröva frågan på mera sakliga grunder och mera ingående än hittills tydligen varit fallet. Jag har den uppfattningen att de tekniska museerna är satta på undantag i dagens läge, och det finns anledning att vara generös när det gäller att i det här fallet uppmuntra en kulturvårdande insats.

38, och anförde: Herr talman! Herr Molin har frågat mig om jag kan garantera att nuvarande studerande vid de odontologiska fakulteterna får fullfölja sina studier enligt nu gällande studieordning. I proposition med förslag till vissa bestämmelser om den allmänna tandvårdsförsäkringen har regeringen tagit ställning för att en allmäntjänstgöring i folktandvården före legitimation som tandläkare införs så snart som möjligt. Regeringen har härvid uppdragit åt socialstyrelsen och universitets 13 kanslersämbetet att genomföra det utredningsoch planeringsarbete som behövs. Uppdraget skall fullgöras med utgångspunkt i det förslag till övergångsanordningar som innebär ett års allmäntjänstgöring i kombination med en omläggning av grundutbildningen fr.o.m. femte studieterminen till sammanlagt fyra och ett halvt års grundutbildning. I avvaktan på resultatet av detta arbete kan slutlig ställning inte tas i fråga om tidpunkten för en reformering av grundutbildningen. Herr Molins fråga kan alltså inte nu entydigt besvaras. Jag vill dock betona att det är angeläget att tandvårdsreformen snabbt följs upp även på utbildningssidan.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att regeringen i somras gav socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet i uppdrag att snabbutreda frågan om ändringar i studieordningen för tandläkarstuderande i syfte att få in någon typ av allmäntjänstgöring. I förslaget från socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet, som väl finns med i den proposition som utbildningsministern här hänvisar till, sägs det att förslaget inom kort kommer att läggas fram. Jag förutsätter att man då har sett förslaget, innan proposition framläggs. Det är ju brukligt. Universitetskanslersämbetet har sagt att snabbehandlingen av ärendet har gjort att man inte har hunnit med någon remissbehandling, och de odontologiska fakulteterna har över huvud taget inte fått yttra sig angående det förslag till ny studieordning som herr Zachrisson från denna talarstol har tagit ställning för. Min första fråga blir därför: Är det verkligen så att varken de människor som skall ha hand om denna utbildning eller de studerande som skall få utbildningen skall få någon chans att säga sin mening innan ni i regeringen bestämmer er för en drastisk omläggning? Sedan är naturligtvis också frågan när detta förslag skall genomföras oerhört betydelsefull, därför att människor som har börjat studera måste ha rätt att ställa krav på att få fullfölja sina studier enligt den studieordning som gällde när de började studera. Jag tycker det är en rättssäkerhetsfråga att man inte under tiden som människor befinner sig i utbildning ändrar hela deras utbildning på ett drastiskt sätt. I detta fall förkortas den teoretiska utbildningen med en halv termin, och man lägger på en ettårig arbetsplikt för alla som skall utbildas till tandläkare. Om detta rättssäkerhetskrav säger nu utbildningsministern helt lakoniskt i sitt svar att han inte kan ge mig något entydigt svar. ”Jag vill dock betona”, säger utbildningsministern, ”att det är angeläget att tandvårdsreformen snabbt följs upp även på utbildningssidan.” Detta får väl tolkas så att herr Zachrisson tycker det är viktigt att få dessa ändringar genomförda så snabbt som möjligt. I klartext betyder alltså herr Zachrissons svar att de unga människor som i dag håller på att utbilda sig till tandläkare utan att ha fått säga sin mening skall påtvingas en ändrad stu dieordning som bl.a. innehåller arbetsplikt. Är detta månne symtoma — Nr 13 . sr 4 O i i i ä 44 tiskt för det reformarbete som pågår inom utbildningsdepartementet? Torsdagen den

Herr talman! Självfallet är det angeläget att tandvårdsreformen tryggas Om studieordningockså genom att utbildningen följer med i den reformverksamhet som = en för tandläkarstupågår. Men vad vi nu har gjort, herr Molin, är bara att se till att vi — derande inte förlorar tempo i reformarbetet. Vi vill så snabbt som möjligt skaffa oss det underlag som behövs. Det är vad vi nu har bett socialstyrelsen och kanslersämbetet att ta fram. Sedan skall vi ta ställning till det. Självfallet skall socialstyrelsen och kanslersämbetet — det förväntar jag mig att socialstyrelsen och kanslersämbetet är medvetna om — överlägga med resp. berörda parter, och självfallet skall vi efter det att underlaget kommit fram diskutera det med dem som är berörda. Jag förutsätter att vi under våren 1976 skall få möjligheter till ett sådant samtal. Jag menar också att det är väsentligt att de som befinner sig i en utbildning får ordentlig information om vad som händer. Det är klart att man under en så lång utbildningstid som det här gäller kan behöva företa förändringar, men naturligtvis skall det i så fall ske under samråd med dem som är berörda. Men jag vill samtidigt understryka det angelägna i att det inte blir ett sådant stopp i arbetet på att förverkliga tandvårdsreformen att det blir till nackdel för dem för vilka den är avsedd. Jag har ansett det angeläget att få ett så fullvärdigt underlag som möjligt för att i vår kunna göra den bedömningen.

Herr talman! Utbildningsministern försöker nu komma undan det faktum att regeringen vill genomföra en förändring i tandläkarutbildningen utan att ens höra de berörda genom att säga att det här gäller att ta fram ett underlag för en reform. Så är det ju inte. I propositionen — och det påminner också herr Zachrisson om i sitt svar — sägs det att regeringen har tagit ställning för att en allmäntjänstgöring i folktandvården skall införas så snart som möjligt och att det skall ske genom en förändring av den gällande studieordningen. Utbildningsministern har genom sitt andra anförande bekräftat att detta har skett utan någon som helst remissbehandling. Universitetskanslersämbetet tvingades till den extraordinära åtgärden att icke höra de odontologiska fakulteterna, och kanslersämbetet skrev att man förutsatte att regeringen skulle skicka ut förslaget på remiss i vanlig ordning. Studentkårerna hade väntat sig att få förslaget på remiss. Jag måste erkänna att jag, när jag ställde min fråga, trodde att den skulle besvaras ungefär samtidigt som remissbehandlingen pågick. Jag visste inte att vi skulle få en proposition som delvis redan innehöll svaret på min fråga. Herr Zachrisson har sedan han blev chef för utbildningsdepartementet 15 gjort en del underliga turer i remissbehandlingen — det gäller inte minst den parlamentariska beredningen om U 68. Men vi får verkligen hoppas att det nu inte blir praxis att man så totalt kör över de berörda att de inte ens får en chans att säga sin mening. Med tanke på hur omvälvande förslaget är för de människor det berör är det något av en rättssäkerhetsskandal att man kan handla på det viset.
Herr talman! Det är fel, herr Molin. De berörda parterna kommer både under det att utredningen pågår i verken och efter det att dessa har tagit fram ett material att få en chans att yttra sig och delta i diskussionen om förslaget.
Herr talman! Jo, men regeringen har ju redan tagit ställning! Regeringen har redan tagit ställning för ett system där man förkortar grundutbildningen med en halv termin och efteråt lägger på ett års obligatorisk tjänstgöring inom folktandvården. Det är det vi diskuterar. Vad är det för mening med att låta de berörda komma in med sina remissynpunkter efter det att regeringen redan har bestämt sig? Är det här symtomatiskt för den grad av hänsyn till andras mening som man tar i utbildningsdepartementet? Är det så att eftersom man ändå inte bryr sig om vad andra säger, så kan man lika gärna ta remissen efter det att man har bestämt sig?

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om jag beträffande de regionala organisationskommittéerna för högskolereformen är beredd att initiera sådana förändringar i representationsprinciperna att inte stora studerandegrupper blir orepresenterade i arbetet. Vid val av studeranderepresentanter i kommittéer och liknande är det självfallet principiellt önskvärt att frågan om representation så långt det är möjligt löses inom ”studentrörelsens” ram i samverkan mellan berörda organisationer. Enligt min mening bör man alltså för nominering av studeranderepresentanter i första hand förlita sig på de samarbetsorgan som finns för studentkårer . I det aktuella fallet har vi vänt oss till den största samarbetsorganisationen, Sveriges förenade studentkårer , och bett den att i samråd verkar i något sådant organ, nominera studerandeföreträdare i samtliga Torsdagen den sex regionala kommmittéer. 30 oktober 1975 Jag har följt SFS:s förslag, som emellertid Umeå studentkår intekunnat ansluta sig till. När, som i detta fall, berörda organisationer inte kan - Om de studerandes enas om ett förslag till studeranderepresentant är en situation som den = representation i nu uppkomna oundviklig. Jag beklagar detta, men av de principiella skäl — regionala högskole jag redovisat är jag inte beredd att initiera de av herr Svensson i Malmö = kommittéer
Herr talman! Jag tackar för svaret. Vad det gäller är ju inte bara att en hel studentkår utestängs från insyn i den konkreta utformningen av sina egna arbetsförhållanden. Det gäller också principerna för representation och representativitet över huvud taget i sådana här sammanhang. En grundtanke i representativa system är att alla röster skall ha lika värde, med andra ord att representationen skall vara proportionell. En annan princip är representationens universalitet, dvs. att en berörd grupp eller valkorporation i sin helhet — eller någorlunda i sin helhet — skall kunna vara representerad. Man skall då inte utesluta delar av gruppen från rättigheter som åtnjuts av andra delar. Man skall inte vid t.ex. ett universitet låta studenterna där representeras av folk från en organisation som dessa studenter inte tillhör och inte vill tillhöra. Gör man det, bryter man mot principen om demokratisk, likvärdig representation. Följden blir naturligtvis en dålig förankring av beslut och diskussioner hos de berörda. Att överlåta människors rätt att vara representerade på en organisation som de inte tillhör är att införa ett slags korporativ princip. Vi känner sådana principer från bl.a. det tyska riket, och principens ursprung är inte oväntat av preussisk natur. Vi känner den t.ex. från tidigare förbundstyska regeringars metod att låta särskilda reaktionära flyktingorganisationer officiellt företräda alla flyktingars intressen, oavsett om dessa flyktingar delade organisationens politiska uppfattningar eller ej. Nu har herr Zachrisson redogjort för sina principiella skäl, och jag skulle då vilja fråga: Är statsrådet anhängare av denna korporativa representationsprincip och tycker han — om vi ser det från en mer praktisk synpunkt — att det fortsatta organisationsarbetet exempelvis i Umeå helt får sakna förankring bland alla studerande vid ett så stort universitet?
Herr talman! Det är inte så att någon studentkår har utestängts. Vad som har skett i detta fall är att en studentkår inte har kunnat komma överens om hur representationen skall se ut, och den har avstått från att delta i samarbetet när det gäller att utse representanter. Jag beklagar det, men den erfarenhet vi har från allt fackligt arbete säger oss att en sammanhållen facklig verksamhet är av utomordentligt stor betydelse. 17 Herr Svensson i Malmö har en viss erfarenhet av vilka risker en splittring i den fackliga rörelsen har — att man låter olika grupper mer eller mindre ta kål på varandra. Jag tror att det också i det studentfackliga arbetet är av utomordentligt stor betydelse att man har en sammanhållen facklig verksamhet. Jag vill inte medverka till en uppsplittring av den. Därför anser jag det angeläget att alla berörda parter försöker komma överens. Flera av de studentorganisationer som finns har också lyckats få en gemensam representation. Det är ju inte bara i den regionala organisationskommitté det här är fråga om som arbetet bedrivs. En rad lokala arbetsgrupper har nu tillsatts, där studentkåren i Umeå, såvitt jag vet, fått en fullvärdig representation och därigenom också erhållit betydande möjligheter att påverka arbetet i den regionala kommittén.
Herr talman! Det är ingen här som har någonting emot herr Zachrissons principiella reflexioner rörande facklig enhet resp. facklig splittring. Men det handlar ju inte om detta, utan om huruvida politiska myndigheter skall ha rätt att blanda sig i de berördas sätt att göra upp vilken typ av facklig organisation de vill ansluta sig till. Skall politiska myndigheter ingripa för att framtvinga eller påverka situationen så, att man får fördelar av att tillhöra en viss organisation jämfört med att tillhöra en annan? Skall ni blanda er i det fackliga arbetet? Det tycker jag är en felaktig princip. Att ni gjort det har föranlett den här olyckliga situationen. Den här representationsprincipen som herr Zachrisson gör sig till tolk för har inte bara preussiska förebilder utan även inhemska. Den bekante riksdagsmannen i Grönköping herr Krökén i Kröken blev en gång anklagad för att han hade medverkat till att han skapat ett valsystem som gynnade vissa partier. Herr Krökén i Kröken avvisade föraktfullt de anklagelserna genom att säga att det bara var för människorna att rösta på de partier som var gynnade av valsystemet, så skulle de få sina fulla rättigheter och deras röster skulle få den avsedda tyngden. Bortsett från det skämtsamma i detta inslag vill jag slutligen fråga: I den faktiska konkreta situation som nu uppstått och med det missnöje som finns bland studenterna vid ett stort universitet på grund av den ordning herr Zachrisson har valt tror då herr Zachrisson att det är ägnat att gagna förtroendet för det fortsatta arbetet i den här saken att det här tillståndet får bli såsom herr Zachrisson en gång bestämt?
Herr talman! Det är naturligtvis inte så, herr Svensson, att vi anser att vi skall lägga oss i vilken organisation en student vill tillhöra eller hur representativiteten skall se ut. Det är precis därför vi har valt den här metoden. Vad herr Svensson förespråkar är att regeringen skulle sitta och välja och vraka bland de olika kårerna och bestämma vilka som skall få sitta i en sådan här kommitté. Vi har sagt till alla studenter att de skall försöka — Nr 13 göra upp om det här och hitta en gemensam representation. Det har man lyckats med på alla ställen utom i Umeå och jag beklagar detta. Men därför att man har misslyckats med detta på ett enda ställe, så tycker jag inte att man skall gå in och genomföra några drastiska för Om ekonomiskt ändringar. stöd för deltagande Sedan vill jag upprepa att jag tror att den konkreta verksamhet, den = i konferens för vissa direkta arbetsinsats som nu sker, i de lokala arbetsgrupper som region = nationella minorikommittén har tillsatt ger ett utomordentligt utrymme för arbetsinsatser = teter även för studentkåren i Umeå.
Herr talman! Nu har väl herr Zachrisson ändå fel när han säger att han inte har gått in och försökt påverka dem. Det måste han varit medveten om hela tiden att han har gjort. Om han har valt en viss representationsprincip med hänsyn till de förhållanden som råder i Umeå måste han ha vetat att det skulle väcka opposition och uppfattas som någonting som fick följder och skulle vara ogynnsamt för representativiteten vid det universitetet. Då måste man väl ändå säga att herr Zachrisson har gått in och valt denna representationsprincip på ett sätt som har framkallat ett sådant resultat. Ni har alltså gått in och påverkat situationen på det sätt som jag sade. Ni visste att det inte skulle lyckas. Jag upprepar min fråga: Tror herr Zachrisson —- med det som nu har skett och med den representationsmetod som har valts — att detta kommer att väcka förtroende bland studentkårerna vid Umeå universitet, som kanske har det starkaste inslaget av studenter från arbetarklassen och inte minst har väldigt många sympatisörer till herr Zachrissons eget parti?

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om jag vill medverka till en omprövning av frågan om ett svenskt ekonomiskt stöd till ett nordiskt samedeltagande i världskonferensen för vissa nationella minoriteter. Frågan om stöd till konferensen har aktualiserats i två sammanhang. I somras anslog samefonden 35 000 kr. till Nordiska samerådets svenska sektion för de svenska samernas deltagande i konferensen. Detta är alltså därigenom säkrat. I höst har samerådets svenska sektion begärt att regeringen skall stödja 19 konferensen med ett bidrag till konferensens arrangemangskostnader. Frågan om stöd till en konferens av detta slag bör i första hand vara en sak för regeringen i det land där konferensen hålls.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag beklagar dock dess negativa innebörd. Till saken hör att i november 1973 ägde en konferens rum på folketinget i Christiansborg i Köpenhamn mellan indianer och inuits från Canada samt grönländare och samer från de tre nordiska länderna angående gemensamma minoritetsproblem. Här blev man överens om att genomföra en världskonferens för autoktona minoriteter. Denna världskonferens öppnades den 27 oktober i Canada och beräknas pågå under en vecka. Enligt uppgift består den svenska delegationen av tre samer. Utbildningsministerns svar stämmer med de uppgifter jag redan fått att ur samefonden har anslagits 35 000 kr. för finansieringen av resekostnader och annat. Men dessa pengar är ju tagna ur samefonden; det är ju samernas egna pengar. Det gäller dock att finansiera arrangemangen som är förenade med en dylik världskonferens. Enligt de uppgifter jag har fått har både Danmark och Norge lämnat anslag vardera av storleksordningen 100 000 svenska kronor. Sverige har svarat nej. Man har inte angett skälen för avslaget tidigare. I dag ger utbildningsministern den motiveringen att det land där konferensen skall genomföras också skall svara för kostnaderna. Givetvis är det av största intresse att nationella minoriteter i världen över som har likartade problem kan komma samman — inte minst med hänsyn till rätten till land och vatten — och ges möjligheter att konferera och söka skapa åtgärder för att lösa många gånger svåra och angelägna problem. Det gäller inte någon större summa i den svenska budgeten, om regeringen anslog 100 000 kr. som man gjort i Norge och Danmark enligt de uppgifter jag har. Men å andra sidan skulle det ha stor betydelse för de minoriteter det är fråga om att komma samman även i fortsättningen. Ett avslag nu kan verka negativt på deras ställningstagande till att sammanträffa senare. Jag skulle vilja hemställa till regeringen att man omprövar sitt beslut, även om konferensen i stort sett nu är genomförd.
Herr talman! Jag tror som herr Lorentzon att det här i och för sig är en mycket angelägen konferens. Vi brukar när konferenser av detta slag äger rum i Sverige vara mycket generösa. Om motsvarande konferens skulle hållas i Sverige, skulle vi självfallet gå in med ett direkt anslag. Det är den praxis vi har. I det här fallet är det så att den kanadensiska regeringen ända in i det sista har varit tveksam om den skulle ställa sig bakom konferensen genom att ge den stöd. Det har naturligtvis i det sammanhanget varit omöjligt enligt vår bedömning för den svenska regeringen att gå in med ett stöd när icke värdlandets regering har varit beredd att ge ett sådant stöd. Det har alltså varit orsaken till vår bedömning. Jag upprepar mitt svar att jag anser att det i första hand är värdlandets regering som skall ge stöd åt konferenser av det här slaget.

Herr talman! Trygghet är ett återkommande tema i den politiska debatten. Det är en stor och väsentlig fråga för ett lands medborgare. Genom lagstiftning på en rad områden har trygghetsreformer genomförts. Trygghet till arbete och utkomst, skydd för inkomstbortfall vid arbetslöshet och sjukdom är väsentliga områden. Genom en vidgad sociallagstiftning söker vi åstadkomma trygghet för barnfamiljerna liksom för pensionärerna. Skoloch utbildningsfrågorna är ytterligare ett fält som har nära samband med tryggheten inför framtiden. Ytterligare områden kan nämnas. Trots hela denna utbyggnad av en rad reformer finner vi ändock områden där samhället misslyckats i sina strävanden att skapa trygghet och harmoni i tillvaron. Vad som här avses är alkoholoch narkotikafrågorna, om vilka jag inte tvekar att säga att de är vårt största sociala problem, vår mest svårlösta sociala fråga i detta nu. Alkoholfrågan börjar också bli vår största socialmedicinska fråga. Till denna uppräkning skall också läggas alkoholens negativa roll i fråga om trafiksäkerheten. Denna alkoholens skuldbörda i fråga om svårbemästrade samhällsproblem är väl känd. Vad som förvånar är att dessa frågor inte ställts under debatt när vi vet vilket fruktansvärt smygande gift alkoholen ändock är. ”Kan Du konsten att dricka rätt”, möter oss frågan i en annonskampanj från det statliga systembolaget. På en dubbelsida i en av våra största fackförbundstidningar gavs upplysningen att det är, som det stod, systembolaget som gärna vill lära dig konsten att dricka rätt. Avsikten är att läsaren av annonsen med stöd av en tabell skall kunna kolla sig själv och sina alkoholvanor, se hur stor veckokonsumtionen av alkohol är. Att det finns risker med den egna alkoholkonsumtionen framgår av att doktorn, som är avfotograferad i annonsen, med ledning av testresultet ger råd och anvisningar om hur man lämpligen bör umgås med ”Kung alkohol” i fortsättningen. Lagom till Folknykterhetens dag den 8 maj 1975 publicerade Svenska Bryggarföreningen en SIFO-undersökning där det konstaterades att ”mellanöl dricks alltmer sällan bland ungdomen”. Vid genomläsning av materialet framgick att detta var en sanning med stor modifikation. Man startar med mellanöl i 11—-12-årsåldern för att sedan övergå till starkare drycker. I åldersgruppen 14—15 år har 1971-1974 mellanölskonsumenterna minskat från 71 till 59 96, vinkonsumenterna har gått ned från 66 till 62 96. Samtidigt har emellertid andelen av 14—-15-åringarna som dricker sprit ökat från 33 96 år 1971 till 41 96 år 1974. Av det redovisade materialet framgår också att antalet storkonsumenter av mellanöl, vin och starksprit ökat kraftigt i dessa åldersgrupper. Dessa båda exempel på alkoholkonsumtionens framfart är minst sagt skrämmande, om man vet något om det smygande, vanebildande gift som alkoholen är — det må sedan vara mellanöl, viner av olika slag eller starksprit. Vilken är då egentligen situationen i fråga om alkoholkonsumtionen? Under en lång följd av år har den svenska alkoholkonsumtionen ökat med ca 5 96 årligen. År 1974 blev ökningen 6 96. Den totala konsumtionen av alkohol kom därmed upp i den högsta siffra som uppnåtts under hela 1900-talet — 7,43 liter 100 26 alkohol per invånare över 15 år. Till detta skall också läggas konsumtionen av hemtillverkat vin samt hembränningen, som lär vara omfattande, utan att myndigheterna kommit till rätta med denna olagliga hantering. Utöver en ökad total alkoholkonsumtion har också en övergång skett till alkoholstarkare drycker, vilket är en logisk utveckling av en ökad alkoholkonsumtion. En annan aspekt på denna utveckling är vad som kan förmodas ske under de närmaste åren framöver. Antag att alkoholkonsumtionen ökar lika mycket varje år som under 1974 — ett inte alls orimligt antagande med hänsyn till utvecklingen under tidigare år.

De norska resultaten stöds av data från både Frankrike och Canada. Det finns därför starka skäl att anta att samma sak kommer att ske i Sverige under förutsättning av en fördubbling av alkoholkonsumtionen. Socialstyrelsens chef har hävdat att antalet alkoholskadade i Sverige f.n. uppgår till mellan 200 000 och 300 000 personer. Om utvecklingen av ökad alkoholkonsumtion fortsätter i samma takt som 1974 skulle det alltså innebära att Sverige år 1986 kommer att ha ca en miljon alkoholskadade personer. En miljon alkoholskadade om tolv år — detta borde innebära en allvarlig tankeställare. Det är inte bara sjukvårdsapparaten som kollapsar — hela samhället kommer i olag. Kan ansvariga politiker stå handfallna länge till inför vad som håller på att ske? Katastrofen väntar bakom nästa kurva. Det finns uppgifter om att en sjättedel av vårdplatserna på våra sjukhus redan nu tas i anspråk av patienter med alkoholskador — att 50 26 av intagningarna till psykiatrisk vård beror på alkoholbesvär. I Stockholms landsting har nyligen tagits fram ett material om dödlighet och överdödlighet där ”skrumplever” toppar listan för samtliga dödsorsaker. Och det är endast en av de många dödsorsaker som beror på alkoholmissbruk. Av trafikolyckor med dödlig utgång har en tredjedel samband med alkoholförtäring. Att kostnaderna för sjukvården ständigt stiger och att sjukvårdsbehovet ökar är till väsentlig del beroende av alkoholsjukdomar. Ingen är född med sådan sjukdom. Riskerna med asbesten som cancerframkallande har skakat oss alla, inte minst denna sommar. Vi är alla ense om angelägenheten av riskfria, bra arbetsmiljöer. Sanningen är dock den att riskerna för lungcancer på grund av cigarettrökning är mångdubbelt större. Och ännu farligare för hälsan är alkoholen med sin smygande påverkan, denna alkohol som är orsaken till några tusental dödsfall per år. Listan över alkoholens roll som förgiftare och känsloavtrubbare kan göras lång. Den kan fullständigas med den nedbrytande roll alkoholen har för individ, hem och familj och för samhället. Vi vet att var tionde person får och har problem med spriten. Var och en som använder någon form av alkohol, öl, vin eller starksprit, löper risker i detta avseende. Den miljöfara och den hälsofara som är förenad med alkoholen borde allmänheten upplysas om. Med en ökad alkoholkonsumtion ökar alkholskadorna, som jag redan redovisat. Det förflutna är framtidens bästa lärare, har det sagts. Det förflutna visar, att ur ett allmänt bruk av sprit följde förfallet och förnedringen av det sant mänskliga. Ur denna verklighet växte folkrörelserna — nyk terhetsrörelsen — fram som en proteströrelse mot det bestående, för en helnykter livsstil. Nykterhetsrörelsens betydelse för land och folk torde vara välkänd för alla. År 1975 är ett märkesår, i flera avseenden. Folknykterhetens dag, denna manifestation på en alkoholfri livsföring, firades för femtionde gången. Det är 20 år sedan motboken avskaffades och 10 år sedan mellanölet infördes. Spåren av motbokens avskaffande och mellanölets införande är skrämmande. 1975, det är det år då vi får uppgifter om en högre alkoholförbrukning än någonsin under hela 1900-talet. 1975 är det år då centerns riksstämma återigen uttalar sig för att mellanölet skall bort från detaljhandeln. 1975 är också det år då den socialdemokratiska partikongressen under ”glam och skratt”, för att citera en socialdemokratisk skribent, beslöt att varje kommun i jämlikhetens tecken skall ha en egen systembolagsbutik. Herr talman! År 1975 — borde det inte bli det år då vi tar oss samman för att hejda och tränga tillbaka den alltmer ökande spritfloden? Ur miljövårdssynpunkt, med hänsyn till socialoch sjukvårdens begränsade resurser, för barnens, för hemmens skull — för våra framtida möjligheter — är detta en stor och viktig fråga. Alkoholfrågan är, som jag framhållit inledningsvis, vårt största sociala problem i dagens samhälle. Jag inledde med att tala om tryggheten i tillvaron. Varken den som drabbats av alkoholbegäret eller hans omgivning känner någon trygghet. Och vilken frihet har den som till händer och fötter är bunden av sitt alkoholoch narkotikabegär, utsatt för den viljelivets nedbrytning som detta innebär? Hur hjälper vi flickan och pojken som redan vid 11-12 års ålder börjat dricka mellanöl, som vid 14 15 års ålder övergått till starksprit, som blivit offer för alkoholgiftet? Hur skall de finna vägar till personlig frihet, till trygghet och harmoni i tillvaron? Vardagen visar den kalla verkligheten bakom det siffermaterial jag här anfört. Jag är rädd och skakad över vad vi upplever i dag. Och jag har ställt frågan: Vilken blir våra barns och barnbarns framtid? Det är vad det til syvende og sidst gäller. Jag har ibland frågat mig, med hänsyn till den utveckling vi har: Behöver vi inte en ny väckelse? En ökad alkoholanvändning för med sig ett vårdbehov som varken sjukvården eller socialvården kan klara. Hur länge kan i den allmänna flathetens tecken opinionsbildarna och politikerna, vi i Sveriges riksdag, vänta med att angripa alkoholproblemet? Att tala om att bekämpa alkoholmissbruket och förhindra alkoholskador är tomma ord så länge man inte vågar ta krafttag mot alkoholbruket och bryta med alkoholseden. Här behövs också nykterhetsrörelsen, män och kvinnor som med sina insatser stärker den alkoholfria sektorn i samhället. En helnykter livsstil är också solidaritet med den medvandrare som önskar och behöver ett stöd för en bättre hälsa — för en alkoholfri miljö. Folkhälsan, såväl fysiskt som psykiskt, skulle främjas av en ökad helnykterhet, en livsföring utan alkohol och andra stimulantia. Alkoholbruket har för många människor blivit en väg att drömma sig bort från verkligheten. Här har folkrörelserna, nykterhetsrörelsen, en stor uppgift inför framtiden genom att främja personlighetslivet hos varje medborgare. I folkrörelsernas ungdom var det en väsentlig uppgift att för varje enskild människa finna vägen till ett rikare kulturliv. Folkuppfostran och helnykterhet gick hand i hand. Det gäller också anno 1975.

Herr talman! Alla är vi medvetna om att industrisamhällets omvandling genom teknisk förnyelse inte bara har medfört en höjd materiell levnadsstandard för människorna. Tvärtom har den många gånger inneburit ökade klyftor mellan människor boende i regioner med jordoch skogsbruk. Strukturrationaliseringen inom dessa basnäringar har samtidigt medfört, att samhället fått ta ett ökat ansvar för arbetets fördelning i hela landet och för att skapa nya jobb. Genom den aktiva lokaliseringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken har man sökt utjämna skillnaderna för sysselsättningen mellan olika delar av landet samt mellan män och kvinnor. Vi kan i dag också inregistrera resultaten av de löpande insatserna inom närings-, regionaloch arbetsmarknadspolitiken och även dra lärdomar av hur sysselsättningsskapande åtgärder bör utformas i framtiden. Genom den förda politiken har samhället lyckats stoppa den negativa befolkningsutvecklingen i exempelvis Norrlandslänen. Vi kan vidare notera, att flertalet skogslän kunnat öka sin folkmängd nästan varje år sedan 1970. De har t.o.m. haft inflyttningsöverskott under första hälften av detta år. Men det krävs med säkerhet ett mycket hårt och skickligt arbete under de närmaste åren för att kunna bevara de nu uppnådda resultaten. Tyvärr får vi även i fortsättningen räkna med en fortsatt omvandling av skogslänens näringsliv, bl.a. i form av minskad sysselsättning inom jordoch skogsbruk. Denna utveckling kommer i sin tur att påverka sysselsättningen och tryggheten för länsinvånarna. Det kommer därför att krävas fortsatta regionalpolitiska åtgärder för att klara sysselsättningen i skogslänen. Herr talman! Den pågående utvecklingen inom vissa betydelsefulla delar av näringslivet ställer även krav på ökad regionalpolitik och annan arbetsmarknadspolitik utanför det norra stödområdet. Ett område där det med säkerhet krävs stora regionalpolitiska insatser är Västsverige. Jag är nämligen övertygad om att de aktuella strukturproblem som präglar viktiga delar av denna regions näringsliv, med ett växande starkt internationellt beroende, kräver samordnade samhälleliga näringsoch regionalpolitiska insatser. Det är inte svårt att peka ut några sådana områden där insatser måste göras för att förbättra människornas levnadsbetingelser och tillgodose de behov som kommer att leda till ökad sysselsättning.

I länsstyrelsens förslag till regionalpolitiskt handlingsprogram för Göteborgs och Bohus län har man kraftigt understrukit att Göteborgsregionen har en helt annorlunda struktur än exempelvis Stockholmsregionen och att de styrfunktioner som karakteriserar storstadsregionerna är dåligt utvecklade i Göteborg. I programmet pekar man bl.a. på att regionen, med sin ensidigt tunga industristruktur, har väsentligt annorlunda näringsliv. Den differentierade sysselsättning som man brukar förknippa med storstäderna finns heller inte i Göteborg. Jag delar helt och fullt länsstyrelsens uppfattning. Detta förhållande beror bl.a. på att arbetsmarknaden i Västsverige har en mycket låg andel sysselsatta inom den offentliga sektorn. I förhållande till riket i övrigt har denna region en överrepresentation av varuproducerande företag och en motsvarande underrepresentation för den offentliga sektorn och andra tjänsteproducerande verksamheter. Ser jag här exempelvis på mitt eget hemlän finner jag att obalanserna inom länets näringsliv medför att omkring 3 000 färre eftergymnasialt utbildade är sysselsatta i länet än i riket för övrigt. Det framgår också av länsprogrammen att länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län kräver samordnade samhälleliga stödåtgärder för att komma till rätta med de påtalade obalanserna på arbetsmarknaden i den västsvenska regionen för att därmed skapa en mera balanserad regional expansion. I ett anförande vid SAP-kongressen framhöll LO:s ordförande Gunnar Nilsson bl.a. följande: ”Jag tycker att vi har ett utmärkt exempel på vad en folklig planering kan innebära i Länsplan 74. Bara från vårt håll deltog tusentals fackliga företrädare. Med sina praktiskt grundade erfarenheter har de givit en rad realistiska och tungt vägande bidrag till länsplaneringen. Troligen är Länsplan 74 det mest decentraliserade plansystem som genomförts i hela världen. Den regionala planeringen utgör kärnan i sysselsättningsplaneringen.” Ja, Gunnar Nilsson har naturligtvis rätt. Han har här gett en riktig och rättvisande beskrivning över fackföreningsrörelsens insatser vid be Jag vill gärna här säga att de lokala FCO-grupperna, liksom de fackliga länsgrupperna inom exempelvis Västsveriges FCO-distrikt, på ett värdefullt sätt genomfört arbetet med länsprogrammen. I sina remissvar har dessa fackliga grupper föreslagit en nödvändig ökning av de regionalpolitiska medlen inom regionen. Enligt deras mening måste ambitionen vara att utveckla stabila lokala arbetsmarknader i Västsverige, som ger ett bättre differentierat sysselsättningsutbud. Med hänsyn till utvecklingstendenserna ställer man här också krav på en kraftig utbyggnad av tjänsteproduktionen. Det är därför angeläget att människorna i den västsvenska regionen kan erbjudas en arbetsmarknad av samma kvalitet i fråga om differentiering som landet i övrigt. I direktiven till den av regeringen tillsatta sysselsättningsutredningen har arbetsmarknadsministern bl.a. uttalat: ”Länsplanering 1974 —-—-- kommer sålunda att vara av betydande värde för att bedöma vilka krav på den allmänna sysselsättningspolitiken, som fullföljandet av de regionalpolitiska riktlinjerna ställer.

Herr talman!

I mitt inlägg tänkte jag något återknyta till den debatt som fördes i går. Riksdagens finansutskott reste omedelbart efter midsommar på en studieresa till USA. Där sammanträffade utskottet med företrädare för Världsbanken, Internationella valutafonden och USA:s motsvarighet till vår riksbank. Då finansutskottet besökte finansministeriet presenterades en bild av det ekonomiska läget i USA. Arbetslösheten var över 9 96, och man såg allvarligt på inflationen. När det gällde hur man bedömde den framtida konjunkturutvecklingen uttalades en viss försiktig optimism, och man gjorde väl klart för oss att man ansåg sig ha passerat svackan och vara på väg uppåt igen. Från svenskt håll ställdes frågan vad man i dag bedömde som det allvarligaste problemet i USA. Vi hade väl väntat oss att svaret skulle bli att det var den höga arbetslösheten, men det blev att det var den snabba inflationsutvecklingen. Man förklarade detta med att man ansåg att inflationen var roten till andra besvärligheter i samhället, då naturligtvis också till den höga arbetslösheten. Vi frågade också vad man bedömde som mer normal arbetslöshet — om jag får uttrycka mig på detta något cyniska sätt, som det sades här i kammaren i går. Svaret blev att man i USA ansåg att en normal arbetslöshet låg mellan 4 och 5 96. Dessa procentsiffror då det gäller arbetslöshet var ju chockerande för oss. Vi talade om, att Sveriges arbetslöshet vid vårt besök var något under 2 96, även om beräkningsgrunderna kan vara något olikartade och kanske inte helt jämförbara. Det sades ju även här i går i debatten att arbetslösheten nu låg på ungefär samma nivå — dvs. den som jag här har anfört. Inflationsutvecklingen i vårt land har internationellt sett under 1974 legat på en jämförelsevis hyfsad nivå. I början av 1974 var ju tongångarna mycket pessimistiska i vårt land på grund av den då allt överskuggande oljekrisen och de konsekvenser den skulle få för vårt land. Vi vet vilket underskott den också förde med sig i bytesbalansen. Men vi hade i viss mån tur genom att exportpriserna på bl.a. våra skogsprodukter var mycket goda. Detta kompenserade oss så att vi fick in valuta för att betala de ökade oljeräkningarna. Men vi måste i alla fall ut på den internationella lånemarknaden. Om samhälleliga organ eller näringslivet lånar inom landet, då lånar vi, kan man säga, i viss mån av oss själva. Att man under någon tid går ut på den internationella lånemarknaden kan väl också vara försvarligt. Om det sker till investeringar i produktionsapparaten kan man t.o.m. anse att det vid vissa tillfällen är riktigt. Men tydligen blir inte detta någon engångsföreteelse. Som budgetutfallet och bytesbalansen nu är så blir det tydligen nödvändigt att fortsätta även under innevarande och kanske även nästa budgetår. Då blir det allvarligt, för man skall naturligtvis betala ränta på dessa lån, och de skall amorteras på relativt kort tid. Om vi kan skylla på att inflationsutvecklingen i vårt land under föregående år varit i viss mån importerad, så är det nuvarande läget annorlunda. Nu får vi väl ta på oss ansvaret att vi själva är kockar i mycket stor utsträckning. Alla borde väl nu vara nöjda när vi varit så frikostiga i lönehänseende. Men är det egentligen så? Inte har jag mött den attityden hos många, utan tvärtom börjar eftertankens kranka blekhet att bli mer och mer påtaglig. Är det nödvändigt med så stora prishöjningar? Det är en fråga som man hör ställas. Ja, det var faktiskt ingen manna som föll från himlen. Vi måste också själva vara med och betala de ökade kostnader som lönerörelsen har fört med sig. Jag missunnar ingen i vårt land att få löneförbättring — om det verkligen nu också blev förbättring. Men är det inte en chimär i mycket stor utsträckning? Vår finansminister, som de allra flesta i landet värdesätter i hög grad, sade då inflationsutvecklingen diskuterades i slutet av 1960-talet att en inflation på 3 å 4 96 skulle vi nog få lära oss att leva med. Men herr Strängs förutsägelser i det fallet håller inte alls i dag. Vi börjar ju gå i toppen av inflationsligan inom OECD: i dag är vi faktiskt nr 5 från toppen. Att det s.k. hushållssparandet ökar då det genom inflationen blir en negativ ränteutveckling kan väl synas litet egendomligt och svårt att förklara. Trots allt tal om motsatsen så finns det tydligen en känsla för sparande hos många. Delvis beror det säkert också på det fördubblade avdrag för ränteinkomster som genom de borgerligas agerande beslutats här i riksdagen. Annars är det jakt efter realvärden som aldrig förr. Det skrämmande är att fler och fler tar för givet att inflationen bara kommer att fortsätta. Talesättet är hos många som köper en realtillgång till ett högt pris: Det dröjer inte länge förrän inflationen hinner ifatt det pris som jag i dag betalat. Vi ser hur prisutvecklingen är på villamarknaden. Det verkar som om det inte där heller fanns någon övre gräns. Ränteavdragen skall ge skattekompensation och på detta sätt skall man klara, som jag tycker, alltför höga boendekostnader. Samma är förhållandet då det gäller jordbruk. De nya taxeringsvärdena innebar en stor höjning jämfört med de tidigare. Men hur är det i dag? Försäljningspriserna blir i vissa fall både två och tre gånger högre än de nya taxeringsvärdena. Hur skall unga lantbrukare som saknar nämnvärt kapital kunna vara med och konkurrera då? Många har kanske pengar från annan verksamhet eller efter försäljning av lantbruk invid tätort. Men det är inte bara enskilda som måste ha förvärvstillstånd för ett jordbruksköp som betalar dessa överpriser, utan staten själv genom domänverket bidrar till de prishöjande effekterna på lantbruk. Jag har ett exempel på att priset varit fem gånger det nya taxeringsvärdet, där domänverket varit köpare. Riksbankschefen har nu höjt ett varnande finger mot den lek med elden som vi håller på med i vårt lands ekonomi — han gjorde det vid ett bankmöte i förra veckan. Han sade att det som ägde rum under den senaste lönerörelsen får inte upprepas. Vår konkurrenskraft, sade herr Wickman, kommer då att försvagas. Vi får inte tro att alla goda krafter skall lägga allt till rätta i den högkonjunktur som många väntar skall komma under nästa år, åtminstone under dess senare del. Löneutvecklingen får inte vara fastställd innan lönerörelsen börjat, sade riksbankschefen vid detta bankmöte. Ingen behöver väl, herr talman, missta sig på vilken som var adressaten för detta uttalande.